Herr talman! Jag bemötte inte herr Ahlmark i mitt förra inlägg, närmast med hänsyn till den mycket begränsade tiden. Jag gjorde det inte heller därför att min avsikt var att tala om ekonomiska ting, och utan att vilja vara elak mot herr Ahlmark hade jag en känsla av att de båda andra partiledarna var litet mera informerade i de frågorna, varför jag bemötte dem. Men för att herr Ahlmark inte skall bli alltför indignerad skall jag svara honom med ett par synpunkter. Herr Ahlmark beskyllde den socialdemokratiska oppositionen för att, när den var i regeringsställning, arbeta med demagogisk propaganda. Vi hade sagt att man kunde befara social nedrustning ifall vårt land fick en borgerlig regering. Och det, säger herr Ahlmark, har man väl nu bevisat inte låg något allvar bakom — man fortsätter med folkpensioner och familjepolitiken och mycket annat. Vi socialdemokrater sade ju aldrig i valrörelsen att den här försämringen skulle komma omedelbart. Vad vi sade var att om man missköter en nations ekonomi, och vi tycker att vi har underlag för att säga det i dag, kan man vare sig man vill eller inte komma i den situationen att man får göra nedjusteringar av den sociala reformpolitiken. Jag hoppas att vi skall slippa det, men fortsätter herrarna så som ni har börjat, ligger den verkligheten i ett framtidsperspektiv. Herr Ahlmark citerade vidare ur en artikel som jag har skrivit i Veckans Affärer, och han sade att det var sanningens ord. Det gladde mig, för vad jag avslutningsvis säger i artikeln är att med det lättsinne som den nya regeringen visar i sin hantering av de eko nomiska problemen kan man hänvisa till den kända figuren Micawber Nr 62 i Charles Dickens diktning. Han säger: Alltid kommer någonting att Onsdagen den hända så att det hela reder upp sig. 2 februari 1977 Jag slutade artikeln med att anföra att regeringen följer en linje där man kan åberopa orden i den gamla schlagertexten: Det som sker det — Allmänpolitisk sker. debatt Detta är så sant, säger herr Ahlmark. Det omedelbara erkännandet och instämmandet hade jag kanske inte väntat mig, men det kan ju tänkas att herr Ahlmark inte har läst artikeln utan sin vana trogen när han går upp i talarstolen är litet för dåligt orienterad i avseende på det underlag som bör föreligga. Herr Ahlmark säger vidare: Sträng är den ständige optimisten. Men jag satt här i dag och lyssnade på herr Fälldins första inlägg. Han sade där att den internationella konjunkturen nu präglas av en konjunkturuppgång fastän den är långsam. Tio minuter senare kom han tillbaka och sade att en förbättring i konjunkturen är inom synhåll. Det kanske vore rimligt, om herr Ahlmark försöker sig på det svåra arbetet med öronryckning, att han i första hand vände sig till sin statsminister — det är litet närmare till honom än det är att ge sig på mig. Här har ju herr Fälldin nyss konstaterat en uppfattning som jag betraktar som optimistisk — även med den försiktighet som också jag lägger i dagen. Slutligen vill jag till herr Ahlmark säga att jag just nu kommit tillbaka från Göteborg, där jag hade tillfälle att tala med företrädare för metallarbetarna. Det kan väl bli besvärligheter för Volvo, men det blir inte i första hand de bilar som tillverkas på Torslanda som är problemet, utan det är de där Volvobilarna som görs i Holland som det är besvärligt för Volvo att sälja trots de låga lönerna där. Detta borde herr Ahlmark övertyga sig om. Jag vill sedan till herr Bohman, när han återkommer till kostnadsutvecklingen, säga att man inte behöver hänga ut lönerna på det energiska sätt som herr Bohman gör. Det finns nämligen också andra inslag i kostnadsbilden: det är bl.a. kapitalkostnaderna och det är naturligtvis också den skattemässiga behandlingen. Sedan jag på en offentlig presskonferens sagt att vi var pinade av den japanska konkurrensen, på grund av att man i Japan onekligen har lägre löner, har jag uppvaktats med brev från det hållet, där det sägs att det där påståendet var felaktigt, eftersom företagen i Sverige är så favoriserade skattemässigt sett, att det väl uppväger den lägre lönekostnaden i det där landet långt borta i öster. — Jag har med detta bara velat framhålla att det även finns andra element som ingår i kostnadsbilden. Sedan säger herr Bohman att den upplåning vi tagit hitintills — det är ungefär 15 miljarder kronor — har gått till konsumtion. Jag blev enormt överraskad när jag hörde det. Kommunerna har lånat någonting mellan 1/2 och 1 miljard kronor, och därvidlag kan jag hålla med honom. Staten har också lånat — 150 milj.kr. — men den övriga upplåningen, som är bortåt 90-95 26 av hela lånesumman, är industrins upplåning för att rea Nr 62 lisera sina investeringar. Jag föreställer mig att industrin inte lånar upp Onsdagen den pengar utomlands för att betala sina löner. Hade det varit så illa ställt Allmänpolitisk Ert budgetalternativ är unikt, säger herr Bohman. Ja, visst är det det! debatt För första gången på fyra decennier upplever vi nu en opposition som tar ansvar för framtiden när det gäller ekonomin, som inte bjuder över på populära ting, som inte försämrar statsfinanserna med 3, 4, 5, 6 eller 7 miljarder, som vi är vana vid, utan där skillnaden ligger åt andra hållet i stället. Det är unikt — det har herr Bohman rätt i — men det är ur andra synpunkter en riktig oppositionspolitik, om man nu känner ansvar för framtiden. Allra sist, herr talman! Herr Fälldin gjorde vissa erinringar mot vad jag har sagt tidigare. Det är klart att lönerna spelar sin roll, men som jag nyss sade finns det andra ting som också spelar en roll för kostnaderna. Herr Fälldin har ju nära kommunikationer till herr Dahlgren, till min gamle vän Gunnar Hedlund och till skogsbrukarna i allmänhet. Ser man på utvecklingen av råvarupriserna och vad de betyder för den färdiga produkten — låt mig säga det sågade virket, pappersmassan eller papperet — kontra lönehöjningarna, är det en ytterst intressant läsning. Jag har papperen med mig, och ifall jag hade haft mera tid skulle jag ha berättat om det, men nu har jag inte tid med det.

Herr talman! Först några ord till herr Werner, som är intresserad av att veta vilken tolkning regeringen kommer att ge villkorspropositionen. Han kan ju själv läsa — jag har upprepat det flera gånger i dag — att vi har kravet på en helt säker slutlig förvaring. Paragraf för paragraf är det redovisat hur regeringen ser på denna lag när den lägger fram den, och detta är i sin tur granskat av lagrådet. Herr Werner är irriterad; han gillar inte att vi i den här lagen föreslår att man skall kunna få ersättning för kostnader som är nedlagda fram till lagens ikraftträdande. Möjligen kan det bero på att herr Werner och regeringen har skilda synpunkter på vad som krävs i ett rättssamhälle. Det är för oss självklart att kostnader som är nedlagda fram till lagens ikraftträdande skall ersättas fullt ut. Därefter får det bli en skälighetsprövning.

För tydlighetens skull förklarar jag än en gång från denna talarstol — jag har sagt det flera gånger tidigare — att det för oss är en självklarhet att slå vakt om den frihet som arbetsmarknadens parter har haft i detta land. Vi betraktar den som en stor tillgång, och vi vet att arbetsmarknadens parter alltid känner det ansvar som är förenat med denna frihet. Jag kan försäkra er att den uppfattningen är grundmurad i den här regeringen, och det har vi gett uttryck åt många gånger. Men på samma sätt som den tidigare regeringen har vi ett behov av att mot bakgrunden av de fakta som vi har tillgång till erinra om att kostnadsläget är och framöver kommer att bli av avgörande betydelse. Vi känner alltså samma behov som Gunnar Sträng i motsvarande situation har känt tidigare. Det finns ingen skillnad. Nu säger herr Palme: Ge besked om vilka skatter ni vill höja, om konjunkturen går upp! Jag kan lika gärna returnera den uppmaningen. Jag har försökt förklara följande, och herr Sträng har uppfattat det: Redan nu, i de ansatser till konjunkturuppgång som vi kan se, vill ni gå ut och lägga ökade bördor på företagen och höja skatterna. Men om detta är nödvändigt i utgångsläget, vad gör ni då om den snabba konjunkturuppgång kommer som ni själva räknar med? Den är ju ett villkor för att vi skall få så starkt ökade exportintäkter — och undgå en ökning av importen — att upplåningsbehovet utomlands blir lägre. Om allt detta händer som ni hoppas på — i grund och botten hoppas också jag att er bedömning är riktig, men vi vågar inte bygga vår politik på en förhoppning — har ni väl av vanliga konjunkturskäl samma anledning som vi att höja skatterna i det läget. Vad höjer ni för skatter då? Om skatteoch avgiftsbelastningen i nuvarande konjunktur skall vara så hög som ni vill, kan den rimligen inte räcka till i den konjunkturuppgång som ni själva påstår skall komma. Därför returnerar jag uppmaningen: Tala själva om vilka skatter ni härutöver kommer att höja av konjunkturskäl! Det blir nämligen en sådan höjning om konjunkturläget kräver att köpkraft dras in. Herr Palme fortsätter med att påstå att vi talar skilda språk i regeringsbänken. Nej, jag tror att om herr Palme och andra i lugn och ro sätter sig ner och tittar igenom anförandena här, som ju kommer i tryck, skall de finna att vi har samma grunduppfattning och ser problemlösningen på samma sätt. Men jag frågade herr Palme vad det är för grund han har i praktiken för att tro att ökade pålagor löser företagens problem. Får jag först påminna herr Palme men också alla andra lyssnare om en sak. Om jag åter och åter säger ”företag”, så citerar herr Palme mig som om jag hade sagt ”företagare”. Om jag använder termen ”företag”, så inbegriper jag företagaren och de anställda. Så uppfattar jag begreppet ”företag”. Om herr Palme uppfattar det på annat sätt, får han anmäla det. Denna distinktion är ganska viktig att göra, eftersom herr Palme säger att vi inte debatt Allmänpolitisk debatt ägnar löntagarna, de anställda, något intresse. Sådana överdrifter tror jag inte gagnar någon. Men jag skall återkomma till det. I vilka problemföretag har herr Palme varit och hört de anställda eller företagaren eller företagsledningen säga att ökade pålagor är deras lösning? I vilka problemföretag har ni fått veta att ökade arbetsgivaravgifter är lösningen? Har ni fått det beskedet inom textilindustrin att de ökade arbetsgivaravgifterna har bidragit till att lösa textilarbetarnas problem? Har de underlättat den omställning som varit nödvändig där? Om man inte kan visa att det fungerar på basplanet, så tror jag det är helt fel att gå ut med detta som ett generellt besked om vad man skall göra för att få ordning på de problem som vi alla vill angripa. På tal om detta med branschproblemen var det en passus i herr Strängs första anförande som jag gärna vill ta upp. Herr Sträng sade att vi var passiva och rådde herr Åsling att gå ut och leda företagen. Om det då är så att statsråden tidigare direkt ledde de statliga företagen, så tycker jag inte att spåren är sådana att de direkt uppmanar till efterföljd. Jag tror att det är klokt att göra som vi i regeringen inkl. herr Åsling gör — att försöka skaffa så bra beslutsunderlag som möjligt innan vi utnyttjar ägarens möjligheter att ge besked om hur vi vill ha det. Det är mot den bakgrunden som jag är så överraskad över att ni på den socialdemokratiska sidan, trots att det pågår utredningar med de anställdas medverkan i NJA, går ut och säger att ni år 1980 skall bygga ett nytt Stålverk 80. Varför vill inte också ni vänta på att få de besked som branschberedningen rimligtvis kan ge? Sedan säger herr Sträng att det finns en massa uppgifter som han gärna skulle vilja delge kammaren och andra — det är möjligt att de kommer i något senare sammanhang — och tar då mycket kortfattat upp skogsprisernas utveckling. Jag vet inte exakt vilka siffror som herr Sträng har tillgång till. I ett avseende förmodar jag att herr Sträng kan visa på en ganska våldsam utveckling, nämligen rotpostutvecklingen. Men det är en liten, marginell företeelse. Om herr Sträng i stället ägnar intresse åt avverkningsposterna, som är de helt dominerande, och gör en jämförelse över tiden, låt oss säga på tio år, så skall herr Sträng finna att prisutvecklingen därvidlag i stort sett har följt den allmänna prisutvecklingen. Om man ser till helheten så är det så. Men det går alltid att plocka ut en liten bit och få fram dramatiska effekter, och det är det man har gjort genom att peka på rotpostpriserna. Jag är ingen anhängare av den typen av skogsbruk. Sambandet ägare-brukare är viktigt här också. Det är därför, som jag framhöll i mitt huvudanförande, som vi lägger en sådan grund i tilläggsdirektiven till jordbruksutredningen.

Herr talman! Herr Palme tyckte att vi stod och ”jämrade oss” här uppe i talarstolen, att vi inte hade någon bärande idé som kunde lyfta oss till andra tongångar. Nej, men vi är indignerade, herr Palme, över det sätt på vilket ni för den här debatten, över att ni kan ha mage att göra gällande att en ny regering skulle ha lyckats att på fyra månader förstöra den svenska ekonomin, att på fyra månader skapa väldiga budgetunderskott och våldsam utlandsupplåning. Mycket kan vi och mycket kommer vi att kunna göra, men så skickliga och så effektiva, herr Palme, är vi verkligen inte att vi på fyra månader kan lägga till rätta allting som den socialdemokratiska regeringen ställt till med eller plocka bort anrättningarna från deras dukade bord på det sätt som herr Palme gör gällande. Det är rätt fantastiskt att lyssna på detta slags argumentation, och det vore ännu mera fantastiskt om någon enda av våra åhörare ute i landet eller i den här salen skulle tro ett enda ord av den typen av anklagelser. Vilka var det som styrde vårt land under den tid då de bytesbalansunderskotten uppkom — växande underskott från 1974 till 1975, ökande underskott från 1975 till 1976? Och vilka var det som tvingades börja att låna utomlands? Det var Olof Palmes egen regering. Nu frågar vi: Vad har ni för recept att komma med i dag? Vad har ni för ordinationer för att komma till rätta med de väldiga problem som enligt ert förmenande har skapats under de fyra senaste månaderna? Ni talade för en stund sedan om det ”unika alternativet”. Dess recept bestod för det första i höjda kostnader, som gör det ännu svårare för svenska företag att sälja utomlands, höjda kostnader som gör det ännu svårare för företagen att leva vidare och ge sysselsättning åt folk. Receptet bestod för det andra i att helt enkelt tro sig kunna lita på att den internationella konjunkturen skall bli sådan att man kan räkna upp den svenska exporten och begränsa den svenska importen och därigenom få en bättre bytesbalans.

Jag är glad över att förutvarande finansministern, herr Sträng, tog upp problemet med kostnadsläget, för när vi talar om kostnadsläge har herr Palme hela tiden talat om höjda löner och ingenting annat. Men kostnadsläget i det svenska samhället beror ju inte bara på höga löner, utan det beror också på höga avgifter, höga skatter, nominella löner, löneglidning och — jag kommer tillbaka till det än en gång — produktivitetsutvecklingen. Där har ju det allvarliga inträffat, att den starka produktivitetsstegring som vi har litat på under tidigare år, då vi trots höga löner i förhållande till omvärlden har kunnat sälja och konkurrera med omvärlden, har gått ner under de senaste åren. Vi hade för ett år sedan noll procent i produktivitetsstegring, och förra året var den något över 1,5 26. Den gamla regeringens egen långtidsutredning beräknade en produktivitetsstegring varje år på 5 å 6 26 som nödvändig för att vi skulle Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt komma i balans i våra utrikesbetalningar år 1980. Den nya oppositionen har ju i motsats till den gamla betydligt flera experter, erfaret folk som är hämtat från kanslihuset, som skulle kunna hjälpa den att göra de analyser som behövs för att få ett konstruktivt program, ett alternativ — inte ett ”unikt” utan ett verkligt alternativ —- till regeringens finansplan. Jag tycker det är trist att den gamla regeringen inte har vågat eller velat komma fram med någonting. Redan 1970 hade Sverige inte jämvikt i sin bytesbalans. Och 1970 års långtidsutredning underströk mycket kraftigt den strukturella obalans som fanns i förhållande till omvärlden och som Sverige var tvingat att rätta till om vi skulle få ordning på våra affärer. När vi nu i finansplanen slår fast att kostnadsutvecklingen betyder så mycket för våra förlorade marknadsandelar grundar vi inte det enbart på statistik utan också på konkreta observationer ute i en lång rad industriföretag. Man behöver bara gå ut till den svenska industrin så får man klart för sig vad de höga kostnaderna betyder för företagens möjligheter att konkurrera. Jag tycker att det är beklagligt att man inte i tidigare finansplaner har försökt sig på en ordentlig analys av dessa problem. Det fanns ingen analys, inga kalkyler, i 1976 års kompletteringsproposition. Jag tycker att det är en regerings uppgift att ge en fullständig redovisning av huvudorsakerna till de obalansproblem som vi har i vårt land. Det kan vara intressant — och jag kan glädja herr Sträng därmed — att läsa upp vad han anförde förra året om dessa för vårt välstånd livsviktiga frågor. Han konstaterade i kompletteringspropositionen att vi behöver en kraftig exportökning och att den förutsätter att svenskt näringsliv kan hävda sig i en hårdnande internationell konkurrens och i en del fall även kan öka sina marknadsandelar. Han anför: ”Därför blir det svenska näringslivets kostnadsutveckling och konkurrenskraft av avgörande betydelse för att uppnå bytesbalansmålet” — det problem som herr Palme helt blundade för. Herr Sträng slår fast: ”Den internationella prisstegringen visar nu klara tecken på att avta.” — Det var förra året. — ”För vår del är det en klar anvisning om en motsvarande utveckling för vårt eget land. Vårt konkurrensläge såväl på exportsidan som i fråga om den hemmamarknadsindustri som har att möta importkonkurrensen kan endast framgångsrikt uppehållas om pris och kostnadsutvecklingen inte överstiger vad som kan avläsas internationellt.” Så hette det då, men nu förekommer inte det resonemanget i den ”unika” motionen. Herr Sträng gjorde gällande att jag gav en felaktig bild av vad de utländska lånen skulle ha använts till här i Sverige och påstår att lånen använts till investeringar. Ja, av de företag som lånat. Men det avgörande är att den ekonomi för vilken den tidigare regeringen var ansvarig tvingade företagen att gå ut och låna därför att den svenska kreditmarknaden inte räckte till! Man måste anlägga en helhetssyn. De totala investering arna gick inte upp. De totala investeringarna sjönk. Lånen användes alltså för att möjliggöra den höga konsumtionen. Detta är ju, förre finansministern, sanningen bakom utlandslåneresonemanget. Låt mig sluta i en något lättare ton. De anklagelser som Olof Palme har riktat mot oss i regeringen påminner om vad som anförs i Grönköpings Veckoblad under rubriken Storverk 80 ger sju nya jobb i Grönköping! Alkoholfri sprit till oljeländerna! Där står det, och det kunde herr Palme själv ha sagt: ”Om det icke varit för att vi nu fått en borgerlig regering och därmed sämre konjunkturer ute i världen skulle nog Storverk 80 ha blivit ännu större, säger herr Eriksson .”

Herr talman! Det är efter de senaste inläggen fullständigt utrett att någon tvetalan inom regeringen om kostnadsläget icke förekommit i den här debatten. Vad vi har talat om är det samlade kostnadsläget för svensk industri och vad det innebär för våra möjligheter att konkurrera med andra länder. Vi har framför allt tagit upp ett par punkter. Vi vill reformera skattesystemet så, att det inte i onödan driver fram krav på höga löner i siffror räknat, därför att en så stor del går till marginalskatt för människor med vanliga inkomster. Vi har kritiserat de krav som oppositionen nu har rest på ständigt nya och onödiga pålagor på näringslivet, vilka ytterligare skulle försämra våra möjligheter att sälja på världsmarknaden. De skulle försvåra för exportindustrin, de skulle skada sysselsättningen här i landet, de skulle på sikt inte alls förbättra bytesbalansen utan tvärtom hota den. Oppositionen möter alltså budgeten och regeringens politik på två sätt: genom att säga blankt nej till vår skattereform och genom en rad förslag till skattehöjningar. De frågor som i har ställt är: Underlättar detta sysselsättningen i svenskt näringsliv i dag? Kommer det att hjälpa den svenska industrin att sälja på utlandet? Kommer ständigt nya pålagor att klara de branschproblem som vi otvivelaktigt står inför? På det har vi inte fått några som helst svar. Jag är helt på det klara med att Gunnar Strängs artikel i Veckans Affärer i dag var en kritik av den nuvarande regeringen. Jag hade inte väntat mig att den förutvarande finansministern omedelbart skulle hemfalla åt lyriska betraktelser över den nya regeringen. Men det som han avslutar artikeln med — schlagerrefrängen ”Det som sker, det sker” — är en utmärkt beskrivning av oppositionens ekonomiska filosofi. Man har icke analyserat de verkningar för sysselsättning och bytesbalans som de egna förslagen skulle innebära. Gunnar Sträng säger: Vi påstod aldrig i valrörelsen att folkpensionen omedelbart skulle ryka, utan det var så att säga på sikt som tryggheten skulle urholkas. — Vi som deltog i valrörelsen vet ju vad som då sades — ute på mötena, på vårdanstalterna, i annonserna osv. Det var en väldig Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt skrämselpropaganda mot en växling vid makten. Tryggheten för de äldre var hotad, jobben skulle försvinna, den internationella solidariteten kunde bara den gamla regeringen upprätthålla, jämställdhet mellan kvinnor och män kunde det inte bli och arbetslivets förnyelse skulle helt stanna av. Hela denna propaganda, som socialdemokratin gick till val på, har nu fallit i stycken. Budgeten, våra förslag och de förslag som är aviserade, har redan visat att den propagandan var osaklig. Nu försöker tydligen Gunnar Sträng trösta sig med att dessa olyckor säkert kommer att inträffa på sikt! Det är en helt ny linje. Han medger alltså att av vad han hittills har sett från den nya regeringen har icke någonting av de dystra profetiorna infriats. Herr Strängs första reaktion på den nya budgeten var mycket intressant. Han sade i ett antal intervjuer: ”Jag har fått intrycket av att de spritt ut gåvorna utan den noggranna prioritering som vi försökte göra.” — Det var alltså för mycket utgifter i den nya budgeten. Vi var i regeringen mycket intresserade av att få veta vad oppositionen ville skära ned. Var det höjningen av barnbidragen? Var det kulturanslaget som skulle återställas till sin forna, låga nivå? Var det på arbetsmarknaden man skulle gå in och skära? Var det u-landsbiståndet som inte skulle få öka så mycket? Var det vuxenutbildningen? När vi nu har läst motionerna ser vi att inskränkningarna ligger på försvaret, där regeringens förslag kommer först senare. Man har så gott som helt accepterat regeringens utgiftsprogram. Kvar står att man vill öka bördorna på näringslivet och, på samma sätt som man gjorde tidigare i regeringsställning, säger nej till den skattereform som är helt nödvändig. Olof Palme tog i sitt slutinlägg upp ett antal kvinnors läge på arbetsmarknaden. Jag tror att vi här har mycket viktiga gemensamma uppgifter när det gäller sysselsättningen för särskilt utsatta människor. Genom nya jobb ger man chansen både åt dem som i dag har svårt att behålla gamla jobb och åt dem som vill ut på arbetsmarknaden men har svårt att få ett arbete. Under 1970-talet har hundratusentals fler kvinnor gått ut i arbetslivet. Man kan peka på många orsaker till den snabba inmarschen: införandet av individuell beskattning som tog bort ekonomiska hinder, det sug efter ny arbetskraft som vi haft under ett antal år, genomslaget för nya värderingar ute i samhället. Men oavsett orsaker är det en viktig förändring som skett. Rakt igenom svängningar i konjunkturen har fler kvinnor börjat förvärvsarbeta. Och förvärvsarbete har börjat bli något av en självklar rätt också för flertalet kvinnor, inte bara en nådegåva i goda tider. Ett eget förvärvsarbete betyder så oerhört mycket för att frigöra från gamla roller och fördomar. Det ger ekonomiskt oberoende, det kan ge en säkerhet och ett självförtroende som blir en hävstång för viktiga förändringar i ett orättvist samhälle. Med lika insats i yrkeslivet blir det också betydligt lättare för kvinnor att av männen också kräva ett lika ansvar i hemarbetet. För vi måste vara medvetna om att de flesta kvinnor som förvärvsarbetar på heltid fortfarande bär en betydligt större börda hemma än vad männen gör. Vår vardagliga erfarenhet säger oss detta, rader av undersökningar bekräftar det, och det föder i sin tur en fortsatt diskriminering. Männen får tid att engagera sig i fackligt arbete, kvinnorna i mycket mindre utsträckning. Männen går på politiska möten mycket mer än vad kvinnorna får utrymme för. I dagarna har det kommit ut en ny rapport om just detta. Det är en undersökning av hur situationen har förändrats för kvinnor som gått in i typiskt manliga jobb. Rapporten visar denna dubbla erfarenhet. Den visar hur mycket det betyder för kvinnors frigörelse och självförtroende att få ett förvärvsarbete. Rita Liljeström skriver: ”Förvärvsarbetet innebär en öppning för kvinnorna.” Men rapporten visar samtidigt hur trögt det är att förändra gamla invanda familjemönster. Flertalet kvinnor fortsätter att ha huvudansvaret för hemmet också när de får ett förvärvsarbete. Det skapar praktiska problem och känslomässiga konflikter. Det står i rapporten: ”För flera kvinnor krockar stoltheten över jobbet med oron för barnen. Det starkt bejakande på ett plan spricker i bekymmer på ett annat.” Den här verkligheten formar ett dubbelt krav på oss: Vi måste anstränga oss för att ge förvärvsarbete åt fler kvinnor som vill ha det. Det är en central del i arbetet för jämställdhet. Arbetsmarknaden är just nu kärv för nytillträdande. Det drabbar kvinnorna särskilt hårt. Därför går regeringen in och ger bl.a. ett särskilt stöd just till de nytillträdande på arbetsmarknaden. Men vi måste samtidigt förbereda oss inför en konjunkturuppgång, när den kommer, så att inte företag och myndigheter då rekryterar fördomsfullt efter vad som har betraktats som manliga och typiskt kvinnliga jobb. Jag kommer i samråd med jämställdhetskommittén att överväga vad vi ytterligare kan göra, bl.a. med utgångspunkt i de erfarenheter vi har fått av försöken med att rekrytera kvinnor till hittills mansdominerade jobb och skapa en mjukare övergång mellan hemarbete och yrkesliv. Och som jag underströk i mitt första anförande: kommunerna måste ta sitt ansvar för att fullfölja den daghemssatsning som är så viktig för både barnen och jämställdheten. Det andra kravet är lika viktigt. Vi måste fortsätta och skärpa opinionsbildningen för att också männen skall förändra sin gamla roll och ta sitt fulla hemansvar. Jämställdhet handlar lika mycket om män som om kvinnor. Både män och kvinnor bör frigöras från fördomar och kunna mötas som människor med lika rätt och lika ansvar. Det låter enkelt. Men det är med nödvändighet en mödosam process. Den går djupt in i människors roller och värderingar. Vi har startat en förändring i Sverige som kan bli till en fredlig re debatt 75 Allmänpolitisk debatt volution i många människors liv. Den förändringen skall vi nu driva på därför att vi genom den ser ett samhälle där människor frigörs från fördomar och diskriminering, ett samhälle där människor behandlas som individer och inte särbehandlas därför att de är män eller kvinnor.
sina repliker har ställt direkta frågor till mig tvingas jag meddela att jag inte har någon ytterligare replikrätt. Detsamma gäller naturligtvis herr Sträng och herr Werner.

Herr talman! Det är tre ting som i dagarna upptar människors tankar. Arbete — energi — frihet. Inte på 40 år har Sveriges arbetare fått uppleva en så massiv attack på sin sociala situation. Inte på 40 år har de unga bjudits en så dålig framtid i svenskt arbetsliv.

De säger: arbetslöshet, kapitalmakt, politisk reaktion. Det borde instiftas ett särskilt Nobelpris för dem som visat största kortsiktigheten och perspektivlösheten inför problemen. Regeringen och dess industriminister vore då utan jämförelse kvalificerade priskandidater. Stackars Milton Friedman skulle fullständigt komma i skuggan. Så hållningslös är regeringspolitiken inför den kris som rullas upp. Man talar om att lita på företagen. Man talar om att ge tro på framtiden. Det är en originell tanke: arbetslösheten är ingen ekonomisk fråga. Den är en trosfråga. Därför kan industriministern ta saken lugnt; det hela blir ett problem för kyrkoministern. Gentemot denna katastrofala likgiltighet måste arbetarrörelsen äntligen ställa avgörande frågor. Vilka mekanismer i det kapitalistiska systemet skapar utslagning, strukturkris, arbetslöshet? Skall vi acceptera 70 000-100 000 arbetslösa som ett stående inslag? Skall vi acceptera att ett par hundra tusen människor ständigt är hänvisade till tillfällighetsarbeten och nödlösningar? Skall vi bjuda de unga människorna beredskapsarbeten, när de behöver komma in på reguljära yrkesbanor? Skall vi tolerera den grymma uppdelningen i ett A-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden? Skall vi tiga inför den nya sortens kvinnodiskriminering: det enormt ökade kvinnliga deltidsarbetet? Skall vi stå tysta inför det faktum, att den statistiska sysselsättningsökningen de senaste tio åren mest består av ökade sjukskrivningar och mer deltidsarbete? Det kan vi naturligtvis aldrig acceptera. Men därför behövs en helt ny sysselsättningspolitik. Det är här vi inom vpk menar att socialdemokratin kan riskera att missa. Man har inte tagit lärdom av valet och gått åt vänster. Man talar fortfarande om samarbete mellan samhälle och storfinans. Man är kvar i det tänkande som gav upphov till A-laget och B-laget på arbetsmarknaden. Och slutligen kör man för mycket med patentlösningen att jobben skall räddas bara det blir mera kärnkraft. Sverige har världens största kärnkraftsprogram i förhållande till befolkningens storlek. Det är tre gånger större än Frankrikes, sex gånger större än Japans, 13 gånger större än Italiens och 25 gånger större än Sovjetunionens. Det kallas här i Sverige märkligt nog ”en försiktig satsning på kärnkraften”. Men måste vi då inte ha mera el och mera olja för att klara sysselsättningen? frågar folk. Det låter logiskt. Men det stämmer inte. Kärnkraften ger inte mera jobb. Det är precis tvärtom. Vi skall se en smula på sammanhangen jobb och energi. Arbetslöshet skapas inte av brist på energi. I dag fortsätter Sverige med centerpartiet i spetsen marschen in i kärnkraftssamhället. Men ändå ökar varslen och permitteringarna. Den kapitalistiska världen har aldrig använt så mycket elkraft och så mycket olja som nu — men den har heller aldrig haft så många arbetslösa. Allt hänger nämligen på hur man använder energi och inte på hur mycket ny energi man öser in i systemet. Problemet för Sverige är ungefär följande: Landets ekonomi består grovt sett av två stora block. I det ena tas fram råvaror och halvfabrikat. I det andra produceras förädlade varor och kvalificerade tjänster. Det första blocket slukar mycket stora mängder energi. Men där skapas inga nya jobb. Tvärtom, där är utslagningen hårdast och sysselsättningen minskar. I det andra blocket går det åt förhållandevis små mängder elkraft och olja per arbetande. Men det är där som de nya jobben kan skapas. I den lätta sektorn av ekonomin ger varje given mängd elkraft 13 gånger fler jobb än i den tunga, och varje given mängd olja ger i den lätta sektorn 26 gånger fler jobb än i den tunga. Vad säger oss detta? Jo, det säger att kärnkraften inte skapar ett enda nytt jobb, för den skall användas bara för att öka rovdriften av skog, malm och andra halvfabrikat. Den kommer att öka koncentrationen av företag och trappa upp utslagningen av människor. Den är kopplad till en sådan inriktning i ekonomins utveckling att detta blir följden, i varje fall för Sverige. Man hör ofta sägas att Sveriges framtid måste bygga på skogen och malmen. Det menar vi är romantik. Det döljer problemet med den rovdrift som storfinansen genomför på naturresurserna. Om denna rovdrift inte dämpas blir följden om 30 år en nationell katastrof. Den blir kännbarast i övre Norrland och Bergslagen, där råvarorna och halvfabrikaten är bas för ekonomin. Det är just bundenheten till råvaror och halvfabrikat som är problemet. Det är denna bundenhet som i dag är förbannelsen för Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Bergslagen och som gör att det går snett i Norrbotten. Det finns alltså som man ser ett samband mellan kärnkraft, rovdrift, utslagning och arbetslöshet. Därför menar vi från vpk att det inte är arbetarrörelsens sak att predika de arbetandes frälsning med hjälp av moderaternas gamla kärnkraftsprogram. Lösningen ligger inte i mer rovdrift, mer export av halvfabrikat och hårdare utslagning. Lösningen ligger heller inte i att samarbeta med storfinansen på dess villkor och för dess strukturomvandling. Lösningen ligger i stället i att långsiktigt och gradvis lägga grund till en ny ekonomi som inte bygger på rovdrift, som kan skapa arbete och ändå möjliggöra en frigörelse från beroendet av kärnkraft i framtiden. Lösningen, säger vpk, ligger i en planmässig övergång till högre grader av förädling i ekonomin, till mer avancerade och nya produkter och till starkare tyngdpunkt på de arbetandes kunnande. Nästa stadium i industrialiseringen kommer nämligen inte att kunna karakteriseras av ökad cirkulation med ständigt mer råvaror och energi. Det kommer i stället att kännetecknas av höjningen i det mänskliga tänkandets och arbetets kvalitet, i förfiningen av produktionen och dess inriktning, inte på profit och rovdrift utan på social ändamålsenlighet och ansvar för kommande generationer. En sådan politik kan kort uttryckas i fem punkter, vilka också utgör vpk:s sysselsättningspolitiska huvudkrav. 1. Nya statliga förädlingsindustrier, ägnade att gå i spetsen för ändrad produktionssammansättning. Det skapar nya arbeten, säkrare arbeten, säkrare export och möjlighet att rädda nedläggningshotade orter som är bundna till råvaru och halvfabrikatsproduktion. 2. Ett program för högt driven upprustning av det kollektiva kommunikationsnätet. Det skapar effektivare transporter, bättre energihushållning och bättre miljö. Det skapar arbete för anläggningsarbetare, industriarbetare, tekniker. 3. Ett program för att bygga bort de sociala bristerna och för att höja de arbetandes utbildningsgrad. Det skapar arbete, det leder till en ekonomisk omfördelning till de sämst ställda, det understöder den ökade förädlingsgraden och de tekniska avancemangen genom att ta till vara de arbetandes begåvning för den nya produktionsinriktningen. 5. Påskyndande av den allmänna arbetstidsförkortningen. Det motverkar rovdriften på människor och det skapar fler arbetstillfällen. En långsiktig utveckling som den här har tecknats står i strid med kortsiktigheten, rovdriften och profitsträvan. I dess förlängning skymtar också nödvändigheten av att helt avskaffa den privata kapitalmakten och övergå till ett annat samhällssystem. Frihet från utsugning och arbetslöshet är grunden för all annan frihet. Detta kan borgerlig åskådning aldrig fatta. Men det finns också företrädare för socialismen, vilka har hamnat mycket långt från den insikten. Vänsterpartiet kommunisterna slåss konsekvent mot alla brott mot de mänskliga fri och rättigheterna. Ingen missriktad lojalitet och ingen partitaktik hindrar oss från att på det skarpaste fördöma övergreppen i Tjeckoslovakien. När en princip står på spel är det brottsligt att tiga och fegt att vika undan. Ansvaret för socialismens framtid och innehåll gör tvärtom kritiken särskilt angelägen. Det skulle glädja oss om andra partier i Sverige visade samma konsekvens som vi. Politiskt oppositionella mördas i Argentina, men jag har aldrig hört något statsråd protestera mot att Sverige lånar Argentina pengar. Tvärtom har man medverkat härtill. Oppositionella människor i Nordirland jagas, slås och häktas på obegränsad tid. När uttalade sig svenska partier om detta? Är hänsynen till den brittiska regeringen större än omsorgen om friheten? Man misshandlar och häktar godtyckligt vänsteranhängare i Italien. De styrande och deras korrumperade rättssystem döljer och skyddar dessa brott. Sympatin för en borgerlig regim där tycks i Sverige väga tyngre än omsorgen om friheten. Vi har inte hört ett ord från SAP-ledningen om yrkesförbudet i Västtyskland. Väger kanske hänsynen till partikollegan Helmut Schmidt tyngre än omsorgen om friheten? Också här i Sverige märks en starkt stigande tendens till rättsövergrepp och godtycke vid lagtillämpning. När dessa ting tagits upp här i kammaren har jag alltid förvånat mig över med vilken lojalitet de andra partierna — även i uppenbara fall av övergrepp mot människor — röstat lojalt för att frikänna de skyldiga i den högre svenska byråkratin. En sådan dubbelmoral — det vill vi från vårt parti säga — håller inte. En fransk politiker, den gamle galanten Édouard Herriot, sade en gång att friheten är en trofast älskarinna — på villkor att hon tillfredsställs varje dag. Vill man leva upp till det villkoret får man akta sig för att alltför ofta förväxla frihetens gudinna med partitaktikens sköka. Friheten är odelbar. Bara den som handlar därefter kan göra anspråk på verklig trovärdighet såsom demokrat.

Herr talman! Vilka intryck får man när man under en sådan här debatt lyssnar på företrädarna för den borgerliga regeringen? Det första jag tycker att man kan konstatera är att de borgerliga vill glömma sina löften från valrörelsen. Löftet om att kärnkraften skall stoppas senast 1985 har vi inte hört upprepas här i dag. Det var närmast pinsamt att höra landets statsminister slingra sig bort från sina besked i valrörelsen och nu börja tala om helt andra saker. Inte heller om vårdnadsbidraget, som var ett av de stora locknumren i valrörelsen, har vi hört någonting. De 400 000 nya jobben är det helt tyst om. Jag har en känsla av att den borgerliga regeringen känner ett slags obehag inför nödvändigheten av att ta ansvar. Efter 44 år kunde man tro att de borgerliga skulle känna glädje över att kunna förverkliga sina Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt idéer och krav. Nu har de chansen att stoppa inflationen, sänka skatterna och åstadkomma en ökad arbetslust. Det sades också i den borgerliga propagandan att socialdemokraterna hindrade allt gott och misskötte det mesta. Men då borde det ju finnas fantastiska möjligheter för den borgerliga regeringen att snabbt åstadkomma verkliga och synbara förändringar. Olof Palme ställde en enda fråga under diskussionen här, som varade flera timmar. Han formulerade frågan ungefär så: Ni i regeringen tror ju på en konjunkturuppgång; vilka skatter tänker ni då använda er av för att hålla ekonomin i balans? Statsminister Fälldin väntade med att besvara den frågan till dess Olof Palme inte hade någon replikrätt kvar, och då ställde herr Fälldin en motfråga: Det här innebär ju att också socialdemokraterna måste höja skatterna — och vilka i så fall? Svaret är mycket enkelt. Vi har redan i denna budget lagt fram förslag om åtstramning på 5 000 milj.kr. Där är vårt svar. Och det hade varit mycket enkelt för Olof Palme att ge det svaret, om han hade haft någon replikrätt kvar. Men det visste Thorbjörn Fälldin att han inte hade. Dessutom tycker jag det är en ynkedom — eftersom det ju ändå är de borgerliga som har majoritet och skall regera det här landet — att besvara en sådan central fråga med en motfråga. Det är påfallande att den nya regeringen ägnar sig åt att gnälla och klaga. Var ni inte på det klara med, innan ni inträdde i kanslihuset, att det är ganska svårt att regera ett land? Det har det alltid varit, och så kommer det också alltid att förbli. Det tillhör regerandets konst att först veta vad man själv vill. Sedan måste man hålla ihop om det inom regeringen och regeringspartierna. Och slutligen måste man ha kraft och vilja att driva igenom sitt program. Det hjälper ju inte människorna ute i landet att den nya, borgerliga regeringen klagar över den gamla, den socialdemokratiska regeringen. Människorna väntar sig handling. Det var närmast patetiskt att höra Gösta Bohman upprepa ett tjugotal gånger att nu har vi fått en ny regering. Alla vet väl att de borgerliga har flyttat in i kanslihuset. Men det är handling som människorna väntar på. Till de borgerliga partierna och deras företrädare vill jag säga: Börja regera! Det var illa att det i regeringsdeklarationen inte fanns med ett enda ord om strukturproblemen i industrin, men ni måste ändå ge er i kast med problemen i vårt näringsliv. Problemen kommer att följa er, precis som de följde oss. Det finns ingen osynlig hand —- även om en del har trott det — som ställer allt till rätta. Det var illa att ni enades om slagordet vårdnadsbidrag i stället för att fundera över hur barnfamiljerna har det och därefter utforma en familjepolitik för barnen och föräldarna. Därför står ni i dag utan politik på det området. Det var illa att ni kastade ut siffran 400 000 nya jobb utan att uppenbarligen ha tänkt igenom hur ni skulle förverkliga ett enda av dem. Vidta åtminstone åtgärder så att de som hade jobb när ni övertog makten får behålla sin sysselsättning! Det var illa att ni lovade att ersätta de 13 kärnreaktorerna med isolering av hus. Vad man sparar då är huvudsakligen olja, inte elkraft. Det är bra i och för sig, men som ni redan upptäckt löser det inte problemen med kärnkraften. En annan slutsats som jag har dragit i dag — jag tror att också Olof Palme nämnde det — är att det verkar som om de borgerliga partierna inte hade upptäckt att de har en egen majoritet. Borgerliga väljare väntar på borgerliga lösningar, på att samhället skall förändras. Men vad som inträffat är handlingsförlamning och som följd därav en låt-gå-politik. Det var ett fattigt, eftersatt land fullt av orättvisor som socialdemokratin övertog 1932. Det vi efter 44 års styre överlämnade var ett helt annat land, präglat av socialdemokratiska idéer om rätten till arbete, rätten till utbildning och rätten till trygghet vid sjukdom och ålderdom. Det kan många människor vittna om som själva upplevt denna historiska omvandling av vårt land. Detta innebär självfallet inte att dagens samhälle är färdigt eller framtiden problemfri. Så blir aldrig fallet. Vi hade just inlett vad vi inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen brukar kalla det tredje skedet — förverkligandet av den ekonomiska demokratin. Det är en lång och mödosam process att i praktisk politik förverkliga våra idéer på det området. Erfarenheten har också lärt oss att utvecklingen i sig skapar nya problem. Låt oss som exempel nämna miljöpolitiken, energipolitiken och industrins strukturproblem, som spelat en sådan betydande roll i dagens debatt. Vi hade önskat fortsätta vårt arbete för att på demokratisk-reformistisk väg omforma samhället, angripa de nya problemen och utveckla vår politik. Vi fick inte tillräckligt stöd för detta, och därför får vi nu arbeta i opposition. Vi kommer att använda denna tid för att skapa bättre kunskap och förståelse för den socialdemokratiska ideologin, för våra grundvärderingar. Vi kommer att slå vakt om de värden som skapats av arbetarrörelsens företrädare i kommuner och riksdag under den långa tid vi hade det avgörande inflytandet. Vi kommer att kämpa mot varje försök att bryta sönder det välfärdssamhälle som mödosamt byggts upp av flera generationer. Vi kommer att motsätta oss att man undergräver Sveriges ekonomi och därmed försvårar att i fortsättningen klara sysselsättning och reformpolitik. Vi kommer att för den framtida politiken utforma ett socialdemokratiskt alternativ i alla viktiga partiskiljande frågor. Den politik vi lägger fram i opposition skall vara så utformad att vi kan stå för den och omedelbart förverkliga den i regeringsställning. Detta har vi redan i handling visat genom det budgetalternativ vi nu presenterat. Tre viktiga punkter vill jag särskilt understryka i det socialdemokra Allmänpolitisk debatt debatt tiska alternativet. För det första vidtar vi den unika åtgärden att som opposition lägga fram en starkare budget än regeringspartiet. Därmed minskar vi upplåningen utomlands. Vi anser det oförsvarligt att låna till höjningen av folkpensionerna, till skattesänkningar och andra löpande utgifter. För det andra vill vi satsa mer på omvårdnaden av barnen och de gamla. Trots att vi har åstadkommit en stramare budget lyckas vi på dessa två viktiga områden driva reformpolitiken vidare. Det skall bli mer tid för samvaro mellan barn och föräldrar genom att föräldraledigheten byggs ut från sju till tolv månader. Vi satsar 10 000 nya platser inom hemsjukvården och 10000 nya platser inom långtidsvården. Vi lämnar medel till landstingen så att de inom en femårsperiod kan anställa ytterligare 25 000 människor för att delta i detta vårdarbete. Det är viktigt att samhället klarar dessa uppgifter. Det är viktigt för de gamla själva, men också för de anhöriga och för personalen. Det kan jag av egen erfarenhet uttala mig om. De som arbetar inom långtidsvården i dag gör ett beundransvärt arbete, men de måste få ökade resurser. De måste få ökade möjligheter att sköta det arbete de upplever som så viktigt både för sin omgivning och för sig själva. För det tredje har vi särskilt prioriterat sysselsättningen. Det krävs i dag en statlig näringspolitik.

Denna uppfattning har inte bara vi inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen, utan den hävdas också av framsynta företagsledare. Jag vill t.ex. åberopa verkställande direktören vid Oxelösunds Järnverk, Ian Wachtmeister, som nyligen uttalade i TV att han ansåg att det krävdes nya ägargrupperingar och att staten borde gå in med krafttag för att få ordning på dessa problem. Han talade då om stålindustrin. Vi socialdemokrater har till denna riksdag lagt fram ett förslag om en strukturfond som skall arbeta under stort risktagande för att vara med och hjälpa till att få fram lösningar av det slag jag talat om. Samhället skall således inte bara ha en samordnande roll, utan det skall också med finansiella resurser positivt bidra till att åstadkomma en omstrukturering. Vi har dessutom begärt att Investeringsbanken skall få en förstärkning av sitt aktiekapital med 500 milj.kr. Våra förslag innebär en konsekvent och logisk utbyggnad av den socialdemokratiska näringspolitiken. Vi har på detta sätt, trots att vi inte har de resurser som borgerligheten ofta ondgjorde sig över när vi var i regeringsställning, i oppositionsställning praktiskt visat hur vi vill angripa problemen. Men den borgerliga regeringen är uppenbarligen fast i sin ideologi som innebär att man är rädd för staten och för ett starkare samhälle, och därför vågar man inte konsekvent tillämpa den i dag enda möjliga och förnuftiga politiken, nämligen riktade åtgärder till de branscher och geografiska områden som har problem. Det är väl detta som är orsaken till att regeringen kommit till den slutsatsen att man skall tillämpa en generell påspädning. Detta leder till inflation och till ett minskat penningvärde, och det löser inte de problem som vi har i näringslivet. Följden kommer också att bli att den borgerliga regeringen får fortsatta svårigheter att klara sysselsättningen och därmed på sikt reformpolitiken i vårt land.

Herr talman! I det anförande som herr Carlsson i Tyresö höll förekom en hel del motsägande uppgifter. Herr Carlsson i Tyresö menar att oppositionens budget är bättre än den regeringen lagt fram. Jag vill bara bemöta hans synpunkter med att kort och gott säga att jag tror att den debatt som förevarit har klargjort på vilket sätt oppositionens budget skulle finansieras, nämligen genom ytterligare pålagor för sysselsättning och produktion. En sådan finansiering skulle bara innebära att läget på marknaden och för sysselsättningen i dess helhet förvärrades. Jag skall så övergå till vad jag ursprungligen tänkt säga och hoppas att något av detta skall ge svar på de frågor som ställts. Alternativen i svensk politik utkristalliseras nu allt klarare. Den debatt som förts här i dag ger belägg för det påståendet. Den nya regeringen har presenterat en budget som på ett kraftfullt sätt markerar ansvar för sysselsättning, resurshushållning och en fortsatt social välfärdspolitik. Oppositionens huvudalternativ är att möta företagens allt svårare ekonomiska problem med exempelvis höjd arbetsgivaravgift. I ett nötskal är detta också ett fullföljande av de positioner som väljarna hade att ta ställning till i höstas. Skall vi ha en social marknadsekonomi med möjlighet för företagen, särskilt den mindre och medelstora företagsamheten, att verka och utvecklas, till gagn för hela landets ekonomi och människornas sysselsättning? Eller skall vi ha en mera socialistiskt präglad utveckling med socialisering av hela branscher, socialisering av marken och med Meidnerfonder? Svenska folket gav sitt besked i dessa frågor. En del socialdemokrater har också dragit slutsatser av detta. Vissa eftervalskommentarer präglades av påtaglig distans till den socialiseringsiver som gjort sig alltmer gällande inom socialdemokratin. Man kunde kanske nu nära en viss förhoppning om att socialdemokraternas slutsats av valet skulle bli sådan att de lämnade doktrinerna och på ett mera praktiskt sätt sökte ta sig an de konkreta samhällsproblemen. Det måste nu vara uppenbart för envar att det svenska näringslivet kommit in i en mycket bekymmersam situation. Det är viktigt att industrin i detta läge har statsmakternas stöd att slå sig igenom sina bekymmer, utan att de anställda drabbas. På den punkten håller jag alltså med Ingvar Carlsson. Regeringens sysselsättningspaket är också i hög grad inriktat på detta. Socialdemokraterna däremot synes, som jag har Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt sagt tidigare, vilja lägga sten på produktionens redan tunga börda. Inte nog med att arbetsgivaravgiften föreslås höjd med ytterligare 2 ?» — man vill slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften inom inre stödområdet också. Man vill återskapa den orättvisa gentemot familjeföretagen som regering och riksdag rättade till i höstas. Det är ett hot inte bara mot sysselsättningen utan också mot näringslivets konkurrenskraft och initiativförmåga att angripa de politiska problemen från så lättsinninga utgångspunkter. Om vi skall kunna rätta till balansen i utrikesbetalningarna och fullfölja de inrikespolitiska ambitionerna måste vi värna om näringslivets förmåga och utvecklingsmöjligheter. Av avgörande betydelse är då att man avstår från en centralistisk och socialistisk dirigering av ekonomin. I stället måste vi skapa en decentraliserad och socialt ansvarsfull ekonomi, där statsmakterna anger ramar och riktlinjer men där de konkreta besluten växer fram efter diskussioner mellan anställda och företagare. Ger vi praktiska förutsättningar för vår produktionsapparat och samtidigt möjlighet till ett sådant decentraliserat beslutsfattande, har vi också lagt en god grund för en fortsatt reformpolitik i vårt land. Med samförstånd och samarbete kan man komma långt, men man löser inga som helst problem genom att ställa klass mot klass i en ansvarslös agitation. Vi har alla ett gemensamt ansvar när det gäller att reda ut de akuta problemen, och min maning till oppositionen måste bli denna: Även ni bör besinna ert ansvar i den rådande svåra ekonomiska situationen. Vi måste se till att skapa nya arbetstillfällen. Inte minst mitt parti har gått in för detta. En betydelsefull sektor härvidlag är de mindre och medelstora företagen. De har anpassningsbarhet, uppfinningsrikedom och många gånger också en eftertraktad kvalitetsproduktion. Den socialdemokratiska regeringen har under de år som gått egentligen vänt ryggen åt denna betydande företagssektor utom i ett avseende: den har ålagts den'nya allmänna avgiften och det har ställts nya krav. Många småföretag har också, trots vanligen god uthållighet, stupat. Ville den socialdemokratiska regeringen inte inse vilken god sysselsättningsfaktor vi har i dessa mindre företag? Då är det på tiden, för många anser detta. Låt mig anföra vad en SIFO-undersökning i fjol visade. Enligt denna undersökning förklarade inte mindre än 74 96 av de tillfrågade att det borde bli lättare att starta och driva mindre företag. Jag tror att detta är en mycket betydelsefull sektor just när det gäller sysselsättningen. Regeringen Fälldin har i årets budgetproposition vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen även för dessa företag. Hantverksoch industrilånefonden höjs från 50 milj.kr. till 90 milj.kr., anslaget till företagarföreningar höjs med 5 milj.kr. och för att främja den mindre industrins export skall stödet ökas med 1 milj.kr., detta för att nämna bara några exempel. Härtill kommer exempelvis en höjning av det av giftsfria beloppet från 18 000 till 30 000 kr. när det gäller arbetsgivaravgiften. Först som sist kommer också regeringen enligt budgetpropositionen, vilket statsministern också påmint om i dag, att lägga fram ett samlat program för de mindre företagen. Åtgärder av denna art, liksom de i vissa fall redan föreslagna industristöden till utsatta branscher och olika produktionsstöd med tidigareläggning av vissa beställningar och nya regler för lagerstöd, ger vårt näringsliv bättre förutsättningar att klara en bekymmersam tid. Vi kan kanske då också förbättra konkurrensförmågan gentemot utlandet. Kanske kan vi ta igen de 15-17 96 vi förlorat i marknadsandelar. Jag tror det är väldigt betydelsefullt. För att bevara kapaciteten inom företagen och för att skydda den enskilde är det också av stor vikt att, som regeringen nu föreslagit, höja utbildningsstödet till de sysselsättningshotade med 25 kr. i timmen. Herr talman! Får jag sedan övergå till ett annat ämnesområde. Livsmedelssituationen i världen har under flera år varit föremål för politiskt och ekonomiskt intresse. Det är väl känt att särskilt Bortre Asien lider brist på livsmedel. Ca en fjärdedel av befolkningen där är direkt undernärd. Detta år, 1977, uppgår världens befolkning till över 4 miljarder. Om 10 år är den ca 5 miljarder, om 25 år 6,5 miljarder och om 50 år mer än dubbelt så stor som nu. Livsmedelsproduktionen har under de senaste 20 åren ökat med 70 96, beroende på mekanisering, rationalisering, växtförädling och bättre näringstillförsel i form av konstgödsel. Den ökningen kommer att kunna fortsätta men i minskande takt, beroende på de nämnda faktorernas begränsning samt svårigheter med bevattningen. Om världsproduktionen av livsmedel skulle hålla takten med den här skisserade befolkningsökningen, räknar man med att exempelvis spannmålsproduktionen årligen skulle behöva öka med 25-30 miljoner ton. Vi måste satsa betydande resurser på växtförädling. Problemet är hur man skall kunna åstadkomma en ökad förståelse för nya och bättre sorter i u-länderna. På kort sikt är en förbättrad tillgång på handelsgödsel det viktigaste vapnet i kampen för en ökad livsmedelsproduktion. Särskilt gäller det givetvis u-länderna. I-ländernas produktionsökning betyder för överskådlig tid allra mest för att hålla världssvälten stången. Under åren 1972-1975 hade vi dåliga världsskördar. De var otillräckliga och spannmålslagren försvann helt och hållet. Året 1976 har varit bättre, men vad som inträffat ger oss ett starkt observandum om hur världens livsmedelssituation kan se ut. Vi måste slå vakt om åkermarken. Hittills har man nonchalerat be varandet av våra marktillgångar. Marken är en naturtillgång som århundraden igenom producerar ständigt nya skördar och som ständigt kan ge människorna nya livsmedel. Denna mänsklighetens viktigaste produktionstillgång och outtömliga resurs skall vi vara rädda om. Inte utan trängande skäl skall vi ta åkermark i anspråk för annat än livsmedelsproduktion. Det finns, herr talman, samhällsplanerare som inte alls har Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt beaktat detta. Givetvis måste vägar anläggas och annan bebyggelse ske, men vi måste få till stånd en övergripande regionplanering som är mera förutseende än hittills, så att vi slipper att permanent belägga alltför mycket av de bästa åkerjordarna. Jag noterar, herr talman, att statsrådet Olsson i sin proposition betonar att samråd mellan länsstyrelse och andra regionala myndigheter för markens användning skall ske. Resultatet av detta arbete skall föreligga under våren 1977. Detta är mycket tillfredsställande. Våra samhällsplanerare måste samarbeta över kommun och länsgränser. Socialdemokraterna talar om marksocialisering för att avbryta kapitalspekulationerna i mark — för att inte markägandet skall övergå till ”trottoarbönder” och andra spekulerande personer och företag. Det är naturligtvis ett riktigt argument. Men så låter det nu. Har socialdemokraterna inte suttit 44 år vid makten? Under 1960 och 1970-talen har spekulationerna blivit som mest påtagliga. År 1965 genomtrumfade socialdemokraterna en ny jordförvärvslag som gav fritt fram för både privata och bolag att spekulera i mark. Observera att den lagen kom till under centerns absoluta motstånd. Men spekulanterna har prisat lagen och jordpriserna har gått spikrakt i höjden. När ni nu kommit dit, i varje fall delvis med jordförvärvslagens hjälp, ropar ni på socialisering av marken. Var det till denna situation ni ville komma för att få anledning till ett drastiskt socialiseringstillfälle? Herr talman! Jag vill till slut ta upp ett annat aktuellt område. På utbildningens område pågår ett omfattande reformarbete. Centern har alltid varit pådrivande för en framtidsinriktad utbildningspolitik. Nya krav måste nu ställas på skolan — krav på att ge barnen en meningsfull skolgång. Eleverna skall kunna betrakta sin skola som rolig och intressant. Grundskolan upplevs av många som alltför negativ. Bristande motivation och dålig trivsel visar sig i skolk, mobbning och våldstendenser men har sin grund i den teoretiska inriktningen i undervisningen. En bättre balans mellan teori och praktik måste åstadkommas. Likaså måste det skapas närmare kontakt mellan skola, arbetsliv och det övriga samhället för att förbereda ungdomarna för verksamheten efter grundskolan. En öppnare och mera praktiskt inriktad grundskola ger ungdomarna bättre förutsättningar att få meningsfull sysselsättning efter skolan. Riksdagen uttalade förra året på initiativ från centern och folkpartiet att samhället måste ta ansvaret för att alla ungdomar får utbildning, arbete eller praktik. Socialdemokraterna reserverade sig av någon anledning mot detta beslut. De kommunala och regionala planeringsråden får viktiga uppgifter för att denna målsättning i den nya skolan skall kunna uppfyllas. I det arbetsmarknadpolitiska paket som regeringen lade fram förra veckan fö Principen om återkommande utbildning är genomgående i centerns utbildningspolitiska strävanden. Den nytillsatta gymnasieutredningen skall bl.a. pröva möjligheter till etappvis avgång och återinträde i gymnasiestudier. Gymnasieskolans kontakter med arbetsliv och samhälle måste öka. Ungdomen har ett uttalat intresse för en mera praktiskt inriktad gymnasieskola. Ett system med varvad utbildning måste noga prövas. En möjlighet som bör utredas är ett treterminssystem. Låt mig avslutningsvis peka på de utredningar om både grund och gymnasieskolan som nu pågår, om SIA:s genomförande och om högskolans förverkligande. Allt sker i den nya andan av ett större lokalt inflytande för berörda personer, kommuner och orter. Ett betydande decentraliserat utbud av undervisning och även ett decentraliserat inflytande däröver är en nödvändighet om vi skall få en riktig och bra undervisning i vårt land.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp upprepar en rad av de slagnummer som centern och de andra borgerliga partierna körde med i valrörelsen. Han säger att det är småföretagen vi skall hoppas på för att kunna rädda sysselsättningen. Men det är ju inte i småföretagen sysselsättningen ökar. Småföretagen har tvärtom i allt snabbare takt slagits ut, och de kommer att fortsätta att slås ut, med den politik ni för. För vad går den politiken ut på? Den politiken går ut på att man skall släppa det privata näringslivet ännu friare än vad det hittills har varit. Och vad betyder det? Det betyder att den inbyggda koncentrationsprocessen i den privata kapitalismen kommer att slå ut ännu hårdare än tidigare. Då går det illa för herr Larssons småföretag, och då går det illa för den borgerliga sysselsättningspolitiken. Och det har redan visat sig att de första stegen på den vägen är tagna. Och hur skall ni sköta strukturomvandlingen, som ni nu står så handfallna inför? Där sker ju verkligen en koncentration. Där ser man inte ett spår av centerns decentralisering, utan där är det bara centralisering, koncentration, nedläggningar på de små bruksorterna. Hur vill ni ersätta arbetarna i Bångbro, i Vikmanshyttan, i Söderfors, i Hofors, om och när allvarliga kriser drabbar deras orter på grund av denna koncentrationsprocess? Det finns bara ett sätt att ersätta dem, och det är att skapa nya typer av industrier. Det kan bara ske genom en förmedling, nämligen genom nya typer av statliga förädlingsindustrier. Storfinansen är nämligen inte intresserad av vidareförädling inom landet. Den flyttar i stor stil ex debatt Onsdagen den Är herr Larsson beredd att för att skydda sysselsättningen förespråka 2 februari 1977 förbud mot den typen av kapitalexport eller är han det inte? Det skulle vara glädjande att få besked om det från centerpartiets håll. Allmänpolitisk Vi skall inte tala om klass mot klass, säger herr Larsson. Allt skall debatt vara en ljuv harmoni. Arbetare och kapitalist har egentligen samma intressen. Har arbetaren intresse av att undergräva sysselsättningen genom att fortsätta rovdriften på den svenska skogen? Har den svenska arbetaren intresse av att se kapitalisten flytta ut miljarder utanför landets gränser, pengar som skulle kunna användas till bra sysselsättningstillfällen inom landet? Vad har arbetaren intresse av? Jo, av att förnya sysselsättningen, förnya den svenska industrin. Men det har inte storkapitalisterna något intresse för. De vill bara koncentrera, fortsätta att kortsiktigt och rovdriftsmässigt utnyttja den struktur som redan finns. Däri ligger den grundläggande motsättningen mellan arbete och kapital, som inget centerparti i världen, och inget annat parti heller, någonsin skall försöka överskyla.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp talade väldigt vackert om att bevara jordbruksmarken. Men vi har ju sett hur ledande centerpartistiska kommunalmän från herr Larssons egna trakter i massmedia har försvarat att man bygger villor på landets värdefullaste jordbruksmark. Hur går det ihop, herr Larsson, med det här talet i Sveriges riksdag? Det skulle väl se bättre ut om man ute i centerstyrda kommuner handlade i enlighet med vad centerriksdagsmän uttalar här i riksdagen. Vi har ju i ett riksdagsuttalande varit eniga om att vi skall undvika att bygga på jordbruksmark om det finns likvärdiga alternativ. Jag fastnade också för herr Larssons vackra uttalanden om att vi inte skall ställa klass mot klass. Men får jag konkretisera en motfråga med anledning av detta? Samtliga löntagarorganisationer på LO och TCO sidan har i skrivelse till regeringen begärt ett handlingsprogram för en långsiktig utbyggnad av skogsråvaran vilket tar hänsyn till möjligheterna till sysselsättning samt föreslår att man inte enbart skall utgå från de intressen som ägarna till skogen har. Här finns tydligen ändå en klassmotsättning, eftersom bondeskogsbrukets företrädare — och de är mäktiga! — var mycket aktiva när vi diskuterade de här frågorna i riksdagen. Vi fick där en votering, som den socialdemokratiska regeringen med minsta möjliga marginal klarade. Jag frågar nu: Kommer centern att uppfylla önskemålen från löntagarorganisationerna, som företräder dem som är sysselsatta inom skogsbruket? Kommer den borgerliga regeringen att fylla 88 det önskemålet från löntagarna, eller kommer regeringen att bara fö reträda deras intressen som äger skogen? Sedan tyckte jag, herr talman, att det var litet pinsamt att herr Larsson fortsatte den argumentation från valrörelsen som centern bedrev. Där försökte man konkurrera med herr Bohman i utmålandet av socialdemokratin som demokratiskt opålitlig — vi skulle få en öststatsmodell, socialiseringen hotade människornas frihet osv. Vi socialdemokrater har emellertid i praktisk gärning visat vad vi menar med demokratisk socialism. Det vet människorna. Men nu vann ni valet. Om det här argumentet spelade någon roll för valutgången vet jag inte, men ni är nu i majoritet och det är nu er sak att regera det här landet och visa hur ni vill klara vår sysselsättning, reformpolitik och skattepolitik. Vi ställde frågan, herr Larsson i Staffanstorp: Vilka skattehöjningar blir det? Herr Fälldin vågade inte svara. Skulle inte herr Larsson i Staffanstorp vilja vara något modigare och våga ge ett besked? Vad är det som ni har i bakfickan på den punkten?

Herr talman! Först till herr Svensson i Malmö, som nämnde att småföretagen har det rätt besvärligt! Givetvis har de det besvärligt; det var ju just det jag underströk, och jag sade att de bör få det bättre. Men varför har de det så besvärligt! Jo på grund av den tidigare förda ekonomiska politiken i detta land och de bördor som har pålagts dem. Låt mig säga att dessa företag, med sina många sysselsatta, är en sysselsättningsfaktor som vi måste vara rädda om. Att jag inte delar herr Svenssons i Malmö uppfattning om hur strukturen i samhället skall se ut torde vara rätt klart i detta sammanhang. Herr Ingvar Carlsson undrade litet insinuant hur herr Larsson i Staffanstorp kunde tänka sig att bevara den åkerjord som hans gelikar ute i kommunerna bygger på. Jag har i denna riksdag redan gett Ingvar Carlsson ett besked på den punkten, när han den gången förde min kommun på tal. Ja, visst är det bra åkerjord runt omkring min hemkommun, men vem var det som tvingade fram utökningen av bebyggandet? Jo, det var när det gäller denna kommun en majoritet som bestod av socialdemokrater och moderater — låt mig säga det rent ut här. Det är svaret till Ingvar Carlsson. Det kanske är likadant på många andra håll i kommunerna. Det har sagts att det var pinsamt att jag tog upp socialiseringskraven. Men då kanske Ingvar Carlsson och jag kan bli överens om att ni inom socialdemokratin nu bör försöka rätta till begreppen på den här punkten. Före valrörelsen gick ni ju ut rätt starkt med krav på socialisering. Detta skall jag dock inte uppta tiden med att upprepa, men det var flera socialiseringsområden som ni då tog fram. Har ni ångrat er? Sedan till frågan om den ekonomiska utvecklingen. När ni fortsätter att argumentera som ni gör om den ekonomiska utvecklingen, om sysselsättningen och om pålagorna på företagen innebär det ju att ni genom generella pålagor pressar företagen så att de inte får det löneutrymme Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt som jag tror att vi i centern vill slå vakt om. Det gäller dock för företagen att kunna exportera, att kunna sälja och att kunna hålla sysselsättningen i gång.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp undviker själva kärnan i frågeställningen om småföretagen. Småföretagen har minskat sin totala sysselsättningsbas väldigt länge. Men om man för den politik som ni tänker föra — dvs. ökar friheten för kapitalet — betyder det bara att man ökar kampen mellan de stora kapitalen och de små kapitalen. Man gör det alltså möjligt för de stora kapitalen att ännu snabbare slå ut de små. Det är den politik ni vill föra. Ni för en småföretagsfientlig politik, om några gör det. Så vill herr Larsson inte höra talas om att ändra den svenska ekonomiska strukturen. Det är ett märkligt yttrande. Han har alltså ingenting emot att koncentration och rovdrift på landets naturtillgångar skall fortsätta att ha den centrala plats i ekonomin som de har i detta kortsiktiga kapitalistiska tänkande. Någon förändring av inriktningen, några nya förädlingsindustrier vill herr Larsson inte ha. Då är frågan: Hur i all världen skall ni klara att trappa ned det stora kärnkraftsprogrammet, som ni har påstått att ni skall göra? Då måste ni ju ha energisnålare industrier, då kan ni inte ha så stort inslag av tunga, energikrävande och gentemot arbetskraften utslående processindustrier. Det där hänger ju inte ett dugg ihop. Med anledning av vad herr Larsson i Staffanstorp och flera andra borgerliga talare upprepade gånger har sagt skulle jag vilja ta upp frågan om den svenska konkurrenskraften. Här har man stått och förolämpat de svenska löntagarna genom att gång på gång ösa ur sig obevisade beskyllningar om att lönekostnadernas ökning har ett samband med att svensk export har tappat marknadsandelar. Mig veterligt är det en enda ekonom som har använt det enda officiella material som finns tillgängligt för att belysa denna frågeställning, och det är licentiat Bengt-Åke Lundvall vid Roskildeuniversitetet. Han visar klart att — frånsett de allra senaste två åren — det är, om man ser till en längre period, inget tvivel om att per producerad enhet, och det är så man måste mäta, har lönekostnaderna för den svenska industrin i allmänhet och exportindustrin i synnerhet utvecklats på ett sätt som varit långt mindre belastande för företagen än i det stora flertalet andra länder, Japan och Västtyskland inberäknade. Jag hemställer att ni bevisar era påståenden gentemot de svenska arbetarna innan ni kastar fram dem. Kan ni motbevisa Lundvalls material eller kan ni det icke?

Herr talman! Nej, herr Larsson i Staffanstorp, så enkelt kommer man inte ifrån att centern bygger på landets bästa jordbruksmark. Har man som jag suttit som bostadsminister och tagit emot centerdelegation efter centerdelegation som har begärt att regeringen skall tillåta utbyggnad som centerstyrda kommuner har önskat men som länsstyrelserna har sagt nej till, då kan man inte komma ifrån den saken. Tror inte herr Larsson mig, så tåga upp till bostadsdepartementet och hälsa på Elvy Olsson, som nu är planminister. Hon har ett ärende från Ängelholms kommun. Ett centerpartistiskt kommunalråd uppvaktade mig för att få bygga på jordbruksmark, och säkert har han också varit hos Elvy Olsson. Ta och hör efter när hon skall avgöra det ärendet! Jag är intresserad, och nu förstår jag att herr Larsson i Staffanstorp också är det. Småföretagens problem är inte någonting specifikt svenskt. Om herr Larsson i Staffanstorp t.ex. ville studera Förenta staterna, skulle han kunna se väldigt stora problem för småföretagen i detta typiskt kapitalistiska land. Vad är det avgörande för om småföretagsamheten i ett land har svårigheter eller klarar sig hyggligt? Jo, det är naturligtvis om den allmänna ekonomin fungerar och är i balans. Tack vare att vi har bedrivit en politik som höjt levnadsstandarden i landet, skapat köpkraft hos löntagarna, har också småföretagen fått ersättning för sina produkter. Vad vi grälar om i dag är ju t.ex. om företagarna skall vara med och betala för sina barn i daghemmen, som löntagarna får göra. Vi tycker det är fullständigt orimligt att man skall frita företagarna från samma ansvar för sina barn och deras möjligheter att få en god daghemsvård som löntagarna får känna. Sedan förstår jag att jag inte får något svar om skatterna av herr Larsson i Staffanstorp heller. Men vi har ju nu om en stund omgång nr 3 i debatten; herr budgetministern Mundebo sitter och förbereder sig. Då hoppas jag, eftersom herr Mundebo nu har god tid, att han har möjligheter att återkomma till den fråga som inte herr Larsson i Staffanstorp och inte herr Fälldin har besvarat tidigare här i debatten.

Herr talman! Det verkar som om jag skulle behöva upprepa de förslag till förbättringar för de små företagen som jag här talat om — hantverksoch industrilånefonden, som höjs med 40 milj.kr., anslaget till företagarföreningarna, bättre lånemöjligheter osv. Det är ju konkreta ting, som man från den nya regeringens sida försöker åstadkomma för att underlätta för dessa småföretagare. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga ytterligare att här har väl ingen yttrat någonting som gör att man kan använda ett sådant uttryck som att löntagarna har förolämpats. Alla har ju ett gemensamt intresse — det måste herr Svensson i Malmö hålla med om. Produktionsapparaten är gemensam för arbetstagarna och för dem som skall föra ut produkten. Sedan måste vi naturligtvis säga att fördelningen av produktionens resultat får våra arbetstagarorganisationer ta ett: resonemang om. Till herr Ingvar Carlsson vill jag säga beträffande åkermarken att jag Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt mycket väl känner till Ängelholmsfallet. Från centerpartiets sida har vi uppvaktat nuvarande bostadsministern om att det inte bör byggas på denna mark och att det inte bör byggas på flera andra sådana åkermarksområden. Men håll med mig om en sak, herr Ingvar Carlsson! Socialdemokraterna har tidigare lagt upp byggnadsplaner som motsvarar en helt annan ambition när det gäller att utvidga. Varje kommun skulle nästan bli en liten stad, om vissa av er hade fått lov att regera. Jag tror att herr Ingvar Carlsson under den tid då han suttit som bostadsminister har kommit över på ett något mera måttfullt tänkande i detta sammanhang. Det lilla ordet lagom bör här tillämpas med mycket mera respekt, eftersom det är nödvändigt att vi stoppar den expansion som nu har gått ut över åkermarken. Jag är alltså glad om herr Ingvar Carlsson nu har kommit på så pass hyggliga tankar att han skulle vilja medverka i detta sammanhang.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten i höstas, i oktober, var närmast en eftervalsdebatt. Den borgerliga regeringen hade nyligen tillträtt, och dess regeringsdeklaration förelåg sedan endast kort tid. Gamla socialdemokratiska myter låg i spillror: att de borgerliga partierna aldrig skulle kunna enas om ett program, att de borgerliga partierna aldrig skulle kunna bilda regering. I debatten den gången, den förra allmänpolitiska debatten, upptogs mycken tid av oppositionens ansträngningar att försöka göra troligt att socialdemokraterna förlorat regeringsmakten efter 44 år på grund av ett tillfälligt olycksfall eller t.o.m. ett svek. Valet skulle ha förlorats på kärnkraftsdebatten. Den nye statsministern skulle ha svikit genom att i regeringsförhandlingarna göra upp om en kärnkraftspolitik som avvek en del från det som han talat för i valrörelsen. Jag har hört liknande tongångar i dag. Herr Carlsson i Tyresö sade att det var pinsamt att se landets statsminister slingra sig bort. Jag sade i höstas och vill upprepa det i dag att detta är illvilligt nonsens. Thorbjörn Fälldin och hans parti klargjorde före valet sin politik i kärnkraftsfrågan; den politik de skulle vilja föra om de fick majoritet. Centern fick inte ensam majoritet i valet. Däremot fick de icke-socialistiska partierna det. Väljarnas besked var att en icke-socialistisk regering skulle bildas. Herr Fälldin, ledaren för det största borgerliga partiet, har fullgjort uppdraget på ett utomordentligt sätt. Väljarnas uppdrag har innefattat att hans parti, liksom de andra nuvarande regeringspartierna, haft att kompromissa i olika frågor, där deras ställningstaganden tidigare inte varit desamma. Det är så demokratin skall fungera. Alla begriper det utom socialdemokratiska partiföreträdare — och de har sina särskilda skäl. Och det är deras sätt att försöka misskreditera meningsmotståndares moral som gör ett pinsamt intryck. Det har nu gått några månader och vi har fått mer perspektiv på eftervalsdebatten och — några veckor in på vårriksdagen — på det ekonomiska läget, på den nya regeringens arbete och på oppositionen. Socialdemokraterna har efter förlusten av regeringsmakten haft två helt dominerande förhoppningar och ambitioner. Den första ambitionen har varit att få folk att tro att nederlagen — de tre nederlagen i rad —- berott på något annat än programmet och politiken, kanske t.o.m. på ett svek. Då behövdes ju ingen självprövning, då behövdes ingen intern debatt om varför det gått som det gått. Den andra ambitionen har varit att få människorna att tro att den nya regeringen är löntagarfientlig. ”Angrepp på löntagarna”, ”hota löntagarna” har varit återkommande begrepp i dagens debatt. Herr Palme avslutade sin debatt med ett valtal på detta tema, som var ett politiskt önsketänkande som låg helt vid sidan av verkligheten och dagens debatt. Dolkstötslegenden, att socialdemokraterna skulle ha varit utsatta för något förfärligt svek eller att de skulle ha vunnit om valrörelsen t.ex. hade varat någon vecka längre, får nu också anses höra till de krossade myterna. Kvar står att partiet efter sju år av tillbakagång och tre förlustval förlorade regeringsmakten. Kvar står också att bakom de drygt 51 96 av väljarkåren som gett den nya regeringen sitt stöd med all säkerhet står fler löntagare än som står bakom socialdemokraternas drygt 42 96 i valresultat. Vad som också har blivit fullständigt klart för alla är att vårt lands ekonomi ser mycket annorlunda ut än den socialdemokratiska regeringen ville göra troligt före valet. Det dukade bordet, som den avgående statsministern sedan talade om, har blivit ett bevingat ord. Den nya regeringen har, som alla vet, i själva verket ställts inför ett besvärligt städjobb. Den borgerliga regeringen känner sannerligen inte obehag inför ansvaret, herr Carlsson i Tyresö. Det är snarare den tidigare regeringen som skall känna obehag inför sitt ansvar för den situation och de problem som den lämnat över till den nya regeringen att lösa. Den internationella konjunkturen har förorsakat svårigheter. Det är alldeles sant. Men hur väl ett land klarar sådana påfrestningar beror på regeringens förutseende och vilja och förmåga att ta ansvar. Socialdemokraterna efterlämnade ett folkhushåll i oordning. Till en felaktig konjunkturbedömning hade kommit en lättsinnig näringspolitik i vidaste mening. Kostnadsutveckling, konkurrenskraft, investeringsvilja, tilltro till framtiden beror i väldigt hög grad på de förutsättningar som regeringens politik skapar. Den nya regeringen har haft att utgå från detta sakernas tillstånd i vår ekonomi. Vi har förlorat marknadsandelar — ganska betydande delar av våra utländska marknader, 15-20 96 eller så. Vårt kostnadsläge har under senare år försämrats med ca 30 96. Vi brukar jämföra med Västtyskland, och det är den siffran som jag nämner, eftersom vår valuta är hopknuten med Västtysklands. Produktivitetsutvecklingen, som tidigare betraktades som självklar, har under senare år närmat sig noll i genomsnitt. Investeringarna i produktionsapparaten likaså. Den nya regeringen har i det här läget valt att satsa på sysselsättningen, Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och det är ett självklart val. Dess första budget är bestämd av strävan att hålla hjulen i gång. Det här vägvalet kommer att ställa stora krav på oss under kommande år helt enkelt därför att långtidsutredningens välbekanta förutsättningar för balans i vår ekonomi 1980 redan långt före valet var passerade av utvecklingen. Viljeinriktningen hos den nya regeringen är dock alldeles klar. Vi måste klara sysselsättningen. Det är huvuduppgiften, även om det innebär ett visst risktagande i förhållande till konjunkturens ovisshet. Vad är då, herr talman, oppositionens alternativ, den opposition som har ett så stort ansvar för det läge vi befinner oss i? En s.k. skuggbudget har presenterats och den har diskuterats en del i debatten i dag. Det är ett alternativ från oppositionen som skulle innebära, enligt dess egna uppgifter, många miljarder - fem miljarder kanske — mindre i stimulans och, det bör för rättvisans skull tilläggas, ytterligare hårda bördor på produktionskostnaderna. Jag uppskattar att socialdemokraternas budgetalternativ innebär 50 000, kanske 100 000, färre jobb än regeringens finansplan om den tillämpas på den verklighet som vi i själva verket har. Den s.k. strukturfonden — herr Carlsson i Tyresö nämnde den också som ett krafttag till hjälp för särskilt drabbade branscher — blir därtill långt mindre som krafttag betraktad än det förslag regeringen redan lagt fram. Och vi vet att ytterligare förslag i det avseendet är att vänta. Det är självfallet av ett särskilt intresse i dag att få en uppfattning om vad den nya regeringens politik kommer att bli sedan väl bortförklaringarna har förklingat. ”Full fart i gamla hjulspår”, förefaller vara den rätta beskrivningen. I socialdemokraternas motioner till årets riksdag återkommer en rad av senare års socialistiska förslag. Den s.k. planmässiga hushållningen framställs som lösningen på vårt lands ekonomiska problem. Hårda styrinstrument krävs för skogs-, stål och dataindustrin. I andra motioner föreslås en helt nystickad tvångströja för detaljhandeln med hjälp av bl.a. kommunala varuförsörjningsplaner. Vidare föreslås hårdare styrning av en redan felstyrd bostadspolitik osv. Socialdemokraterna lägger i årets motionsflod också fram det förslag till generalklausul i skattelagstiftningen som fanns färdigt för proposition förra våren och som man då höll tillbaka efter den opinion som väcktes av Ingmar Bergman-affären. Vid sidan om den information motionsfloden ger oss har vi fått klart för oss att Stålverk 80 skall byggas om oppositionen åter får makten om tre år — detta havererade flaggskepp för den socialdemokratiska näringspolitiken som var uppe i en planerad kostnad av ungefär 4 000 kr. per svenskt hushåll innan vi återkallades till verkligheten. Vad vet vi mera om oppositionen? Vad regeringen vill är ju i detta skede mycket klart dokumenterat i 30 cm riksdagstryck och en ganska färsk regeringsdeklaration. Vi vet att LO-ordföranden har förklarat att LO skall än mer underordna sig partipolitiken. Förutsättningarna tycks dock enligt LO-pressen vara att oppositionen är beredd att nästa gång gå till val på Meidnersystemets socialisering och på de krav om marksocialisering som partiet ville hålla på avstånd i valrörelsen. Jag hade i den förra allmänpolitiska debatten anledning att påpeka att om LO framför socialiseringskrav, så måste vi uppfatta det som en del av socialdemokraternas framtidsbild. Oppositionens företrädare talade då om en förljugen skrämselpropaganda, som de borgerliga partierna hade ägnat sig åt i valrörelsen när de vänt sig mot LO:s socialiseringsförslag. Men i dag är alltså bilden på denna punkt helt klarlagd. Herr talman! Efter 44 år av socialdemokratiskt styre har en ny regering tillträtt — ett konstaterande som gjorts så där en 6-8 gånger i debatten hittills. Det är viktigt att också betona att den har presenterat en detaljerad regeringsdeklaration och i budgetpropositionen riktlinjerna för politiken under det kommande året. Vad den nya regeringen vill och vad den står för är alltså klart redovisat. Nu när vi kommit så här långt in på det nya året tycker jag att man också kan säga att oppositionens konturer så sakta börjar ta form. Mot regeringen står uppenbarligen en socialistisk opposition.

Herr talman! Jag måste säga att jag blev ganska upprörd över herr af Ugglas uttalande när det gällde centerns agerande i kärnkraftsfrågan. Han menade i korthet att det inte var så märkligt: Centern deklarerade sin uppfattning i valrörelsen, men centern fick ingen egen majoritet, och därför var det helt naturligt att man kompromissade. Detta är ju inte en beskrivning av verkligheten, herr af Ugglas! Alla visste att centern inte skulle få en egen majoritet efter det här valet. Det var ingen människa här i landet som trodde det. Men det speciella med uttalandena från centerledarens sida var ju att han sade att senast 1985 skulle det vara stopp på kärnkraften. Och han tillade i detta hus, i denna talarstol, att ”jag dagtingar inte med mitt samvete på denna punkt för att få en statsrådspost”. Det var detta som gav en speciell dignitet och moralisk halt, trodde människorna, åt hans uttalanden — här fanns ingen kompromissmöjlighet. Och jag kan försäkra att det väckte anklang, framför allt hos unga människor som trodde att här var en politiker som i en svår fråga var kategorisk och gav absoluta besked. Detta har, det är jag övertygad om, allvarligt skadat tilltron till centern men också tyvärr allmänt skadat tilltron till politiker. När det i dessa dagar spekuleras om att vi kan få ett svenskt Glistrupparti skall man vara klar över, att det är ett sådant här uppträdande från de politiska partiernas sida som kan driva fram sådana stämningar i ett land. Överlåt åt centern att driva detta ömkliga spel för att överskyla hur de handlade i valrörelsen! Tag inte också från moderata samlingspartiet på er den uppgiften! Jag har i och för sig en del att säga om moderata samlingspartiets agerande från att i riksdagen ha argumenterat för 14 aggregat till att i valrörelsen låtsas som om man var för ett betydligt färre antal, men det kan vi klara ut en annan gång. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Sedan sade herr af Ugglas att socialdemokraterna efterlämnade ett folkhushåll i oordning. Vi hade med full sysselsättning klarat den värsta krisen sedan 1930-talet. Vi hade av expertorganet OECD fått uttalandet att Sverige var praktiskt taget det enda land som bedrev en politik med ansvar för sysselsättning och stabilitet. Det var expertorganet OECD som uttalade detta. Vi är beredda att fortsätta att regera, att utforma vår idé i praktisk politik närhelst så skulle behövas.

Herr talman! Herr af Ugglas varierar återigen en del av den massiva borgerliga propaganda beträffande utgångspunkten för lönerörelsen som har skymtat i så många borgerliga anföranden hittills, och som naturligtvis är ett led i försöken att skrämma bort den svenska fackföreningsrörelsen från att ställa krav som är rimliga för arbetarnas levnadsstandard. Det är ständigt samma visa om den dåliga produktivitetsutvecklingen, om att vi har beviljat oss för stora lönehöjningar som det heter, om tappade marknadsandelar osv. Syndabockarna skulle då vara den svenska fackföreningsrörelsen, de svenska löntagarna. Låt mig redovisa det material som jag tidigare åberopade i en replik till herr Larsson i Staffanstorp — som vanligt utan att få svar — och som Aalborgekonomen Bengt-Åke Lundvall har tagit fram. Han har mätt lönekostnaden i ett antal länder, med vilka Sverige konkurrerar, i USA dollar per producerad enhet från 1960 och framåt. Han kommer sammanfattningsvis till följande resultat: Under perioden 1960-1973 har lönekostnadernas andel av exportpriserna i Sverige fallit med ca 30 96 jämfört med i utlandet. Åren 1974-1975 har de svenska lönekostnadernas andel utvecklats i stort sett parallellt med utlandets. Det som kan ha hänt därefter under 1976 kan inte ha varit så enormt ruinerande och revolutionerande att mer än 15 års fall i de svenska lönekostnadernas andel av exportpriserna i förhållande till utlandets skulle ha kunnat kompenseras. Det är en fullständig orimlighet. Jag efterlyser ånyo ett kraftfullt och uttryckligt avståndstagande från beskyllningarna mot de svenska löntagarna. Alternativt bör de som har gjort dessa beskyllningar redovisa annat material som vederlägger vad ekonomen Lundvall har framhållit.

Herr talman! Nej, herr Carlsson i Tyresö har inte förstått hur demokratin fungerar i ett flerpartisystem och med en flerpartiregering. Varje parti talar för sin politik till dess vi vet väljarnas besked och fått väljarnas dom. Det som möjligen kan ha skadat politikernas anseende i eftervalsdebatten är socialdemokraternas envisa tal om svek, deras ständiga försök att svärta ner politiska meningsmotståndares moral hellre än att tala i sak. Herr talman! Jag hade i mitt föregående anförande tänkt - men glömde bort det — att svara på herr Carlssons fråga vilka skatter den borgerliga regeringen tänker höja. Den frågan har tydligen blivit obesvarad i debatten. Svaret är naturligtvis: Att höja skatterna i det här läget är enligt den bedömning som är grundläggande för finansplanen det sämsta man kan göra. Det är bara socialdemokraterna som tror att skattehöjningar så att säga är bra i alla lägen. Det är med utgångspunkt i er bedömning som ni kommer till det resultatet. Det är också här som den avgörande skillnaden ligger i diskussionen om de olika budgetförslagen. Det socialdemokratiska budgetalternativet är enligt min mening en tulipanaros — det är lätt att säga att verkligheten är en annan än den är, men det hjälper inte så mycket. Oppositionen anser sig kunna prestera en budget som är 5 miljarder strängare, och man anser att detta skall leda till att sysselsättningen skall öka, att hushållen skall kunna öka sin standard med samma belopp som enligt regeringsförslaget, att vi skall få en snabbare produktionsökning, att betalningsbalansen skall förbättras osv. Men hur i all sin dar skall det kunna gå ihop? I själva verket skulle ju en budget av det utseendet egentligen ha motsatt effekt. Svaret är att socialdemokraterna har en annan uppfattning än vi om den verklighet som omger oss. Deras bild av verkligheten ser ut så här: Socialdemokraterna klarade krisen; den var ju avklarad redan i höstas. Den internationella utvecklingen är nu rosafärgad, och det kommer att ge oss en mycket betydande hjälp. Vi har egentligen inte förlorat några marknadsandelar — det är bara en statistisk synvilla. Företagen går i själva verket bra, de är fyllda av framtidstro och optimism. Den verklighet som vi kan läsa om varje dag i tidningarna existerar tydligen inte i sinnevärlden. Det är denna helt annorlunda verklighet som socialdemokraterna lever i som skall ge alla de här goda effekterna; det är inte deras budgetförslag som sådant som skall göra det. Det behövs för att förhindra en överhettning — så fördelaktig är verkligheten. Detta är grundtanken, men det är faktiskt inte så många som är beredda att tro på det. Slutligen, herr talman, till herr Jörn Svensson och kanske i någon mån även till herr Carlsson i Tyresö: Nej, det är inte för lönekostnadsstegringarna som de borgerliga partierna riktat kritik mot den tidigare regeringen. Det är för produktionskostnadsstegringarna som sådana, innefattande alla övriga tillägg, och för kostnadsnivån i samhället som sådan, för vilken naturligtvis regeringen har ett ansvar.

Herr talman! Jag tror att herr af Ugglas gör sig skyldig till en våldsam underskattning av medborgarna i landet, när han säger att detta med kärnkraften var en vanlig politisk fråga, i vilken man fick träffa sina kompromisser med hänsyn till valutslaget. Jag tror att det är en våldsam underskattning av hur människorna upplevde den här viktiga frågan, och jag tror att ni gör ett stort fel ur de borgerliga partiernas synpunkt, när ni nu beskriver kärnkraftsfrågan på det sättet. Men tyvärr tror jag Allmänpolitisk debatt 9” Allmänpolitisk debatt att det drabbar politiker över huvud taget. — Nog sagt om denna fråga för den här gången. När det gäller herr af Ugglas svar om vilka skatter som skulle höjas konstaterar jag bara att i finansplanen står att man från regeringens sida förväntar sig en konjunkturuppgång. Inte kan det vara regeringens avsikt att vi skall gå in i denna konjunkturuppgång med ett budgetunderskott på 16-18 miljarder kronor. Det måste rimligen vara så att ni tänker er att förstärka finanspolitiken — annars får vi en våldsam inflation. Det är ju ingen tillfällighet att det börjar gå rykten om spekulationer mot den svenska kronan. Det är ingen tillfällighet att löntagarorganisationerna, som skall förhandla, har svårigheter att nå fram till en uppgörelse, därför att det här naturligtvis leder till risk för en våldsam inflation. Det är inte bara vi socialdemokrater som är kritiska på denna punkt. Låt mig för ovanlighetens skull citera SAF-chefen Giesecke, som enligt Norrköpings Tidningar — en borgerlig tidning — nyligen sade följande: Regeringens budget ger ingen lösning på ekonomiska problem. Jag kan alltså på den punkten instämma i SAF-chefens omdöme om den borgerliga budgeten.

Herr talman! Nu äntligen kommer då en liten kort referens till problemet om de svenska lönekostnaderna. Herr af Ugglas försöker krypa undan det hela med att säga att vi menade inte alls lönekostnaderna utan kostnaderna i allmänhet. Nu skall vi inte springa ifrån det som har sagts. I debatten har det hela tiden talats om återhållsamhet i lönerörelsen satt i relation till vikten av att återvinna förlorade exportandelar. Hela den kopplingen har den borgerliga regeringens propaganda i denna sak haft. Förneka inte det! Herr af Ugglas vändning i hans senaste anförande är bara en undanflykt. Det jag anförde, nämligen lönekostnaden per producerad enhet, innefattar också de genom produktivitetsutveckling och genom arbetarens ökade prestation kompenserade andra kostnadsökningarna. Vi återkommer alltså till att de svenska arbetarna har pressats till sådana arbetsinsatser sedan år 1960 att de svenska lönekostnadernas andel i förhållande till utlandets, mätt i USA-dollar och per producerad enhet, har blivit 30 96 fördelaktigare. Då kan det väl ändå inte vara riktigt att de svenska löntagarna, genom återhållsamhet i lönerörelsen, straffas för vad som sker på exportmarknaden. Då måste vi söka någon annan skyldig än de svenska lönearbetarna till det som har hänt. Kan det rent av vara det förträffliga kapitalistiska näringslivet som inriktat sig alltför mycket på kortsiktig rovdrift och kortsiktig profit i stället för på ordentlig nydaning och en förskjutning av den ekonomiska strukturen i riktning mot sådana varor som det varit mer givande att exportera? Vi kan iaktta att de tunga varorna, dessa halvfabrikat, under samma period som jag här har talat om faktiskt har visat en sämre prisutveckling på den internationella marknaden än de högt förädlade produkterna. Det säger något om vad som blir följden när man av kortsiktiga profithänsyn bedriver rovdrift exempelvis på skogen utan hänsyn till förnyelse och vidgande av produktsortimentet. Kanske behöver det svenska näringslivet hjälp från något annat håll för att klara uppgiften. Uppenbarligen klarar man den inte själv, utan man bara skyller på arbetarna.

Herr talman! Nej, herr Jörn Svensson, den borgerliga regeringen skyller inte på löntagarna men lägger ett ansvar på den tidigare regeringen, som har åstadkommit en situation där båda parter i avtalsrörelsen denna gång för samhällsekonomins skull måste visa återhållsamhet. Jag tror inte att det lönar sig att förlänga den debatten. Vem av oss, herr Carlsson i Tyresö, som gör sig skyldig till en underskattning av väljarnas känslor och förstånd får framtiden utvisa. När det gäller hur de har uppfattat socialdemokraternas tal om svek efter valet tror jag att vi inte kommer längre i denna debatt. Vi har olika uppfattningar om vilken ekonomisk politik som behöver föras i Sverige. Det beror — har jag påstått och påstår jag en gång till — på att vi har olika uppfattningar om verkligheten. Vi säger att Sverige befinner sig i en besvärlig situation och att den tidigare regeringen har det största ansvaret därför. Företrädarna för den tidigare regeringen säger att den klarade krisen, att allt är alldeles förbluffande bra och att det är synvillor som man läser om i tidningarna. Då kommer man till olika uppfattningar om vad som är riktigt. Också den fråga som herr Carlsson återkom till, nämligen om den borgerliga regeringen verkligen kan tänka sig att gå in i en konjunkturuppgång — den tror ju på en konjunkturuppgång - med ett budgetunderrskott på 16 miljarder kronor, har sin grund i de skilda uppfattningarna om verkligheten. Först och främst är det inte fråga om ett plötsligt budgetunderskott på 16 miljarder kronor. Man får räkna in — det är sagt hur många gånger som helst från denna talarstol — hela den s.k. konsoliderade, sammanslagna offentliga sektorn för att få fram den samhällsekonomiska effekten. Skillnaden är inte så förfärligt stor i underbalansering mellan det budgetår som den nuvarande finansplanen gäller och det budgetår som vi befinner oss i. Bortsett från detta kan det hända att det om tolv månader behövs en uppbromsning. Det är också fullt möjligt att den inte behövs. Vi har producerat mycket på lager. Vi har en överkapacitet i vår produktionsapparat när det gäller anställda människor. Det är en situation som betyder att man kan gå ganska långt in i en högkonjunktur innan man får en sådan situation att det är nödvändigt att bromsa för att klara priserna. Detta får vi emellertid diskutera senare. Ingen kan i varje fall säga om det behövs en åtstramning av det slag som herr Carlsson i debatt 9” Allmänpolitisk debatt dag efterlyser. Det är inte självklart att den behövs. Situationen är en helt annan.

Herr talman! En sak var klar redan samma dag som den nya regeringen började sitt arbete. Hur den kommande budgeten än såg ut skulle den nya oppositionen kalla den för en ansvarslös budget. För att man skulle vara riktigt helgarderad skulle omdömet bli: Budgeten är ekonomiskt ansvarslös. Den omfattar för stora utgifter och för stora underskott. Budgeten är socialt ansvarslös. Den innehåller inga förbättringar på den eller den punkten. Budgeten är moraliskt ansvarslös. Den omfattar inte alla de löften som de tre partierna har stått för. Någon skulle kanske smått resignerat säga att detta väl hör till det politiska spelet. Regeringen är nöjd och oppositionen missnöjd oberoende av vad som står i budgetförslaget. Kanske ligger det något däri. Men det är allvarligt om politiken stelnar i så förenklade former. Någon skulle nämna ännu en orsak: Socialdemokraterna har suttit så länge i regeringsställning att många av de ledande i partiet faktiskt är övertygade om att inga andra än socialdemokrater kan regera, göra en budget samt föra en förståndig och ansvarsfull politik. Debatten om statsbudgeten under de gångna veckorna har också i huvudsak följt dessa: spår. Många av oppositionens politiker och tidningar har energiskt försökt inta alla kritiska ståndpunkter på en gång, även om de inte går att förena. Jag vill här ta upp några saker i den debatt som förts under de gångna veckorna och delvis också i dag, och jag skall då i första hand säga något om den svenska ekonomin och om budgetförslaget. Svensk ekonomi kan beskrivas på många olika sätt. Vi kan ge en ljus eller mörk bild av läget. Vi kan ge uttryck för tillförsikt eller oro. Vi kan finna glädjeämnen eller endast problem. Det enklaste är naturligtvis att välja en av dessa utgångspunkter. Många har också gjort det i debatten. Somliga människor har tecknat en enbart ljus bild, andra en enbart mörk. Men jag menar att vi får en rättvisare bild av svensk ekonomi nu och för den närmaste framtiden bara om vi tecknar en bild med både ljusa och mörka inslag. Verkligheten är ju inte heller enkel och entydig. Det finns företag med verkliga problem, företag som drastiskt har fått minska sin produktion, som står inför nedläggningshot, som redan har många permitterade, som har varslat sina anställda och som har ringa orderingång och samtidigt stora lager. Men det finns också företag som går bra, som har god försäljning, som gör nyanställningar och som kan räkna med ett gott ekonomiskt resultat för både det gångna och det kommande året. Det finns också enskilda människor som har det besvärligt, som är utan jobb, som har svårt att få nytt arbete och som har låga inkomster. Det finns barnfamiljer och pensionärer med pressad ekonomi. Men det finns också barnfamiljer och pensionärer som har det bra. Det finns en del människor med goda inkomster, som säger att egentligen skulle jag kanske inte behöva större inkomst och högre standard. Jag är försiktig optimist när det gäller svensk ekonomi både i nuläget och inför kommande år. Visserligen tror jag att de närmaste månaderna huvudsakligen kommer att innebära problem för ekonomi och sysselsättning, men jag tror också att vi under senare delen av detta år kan få en begynnande uppgång som kan ge positiva effekter under nästa år. Men en sak finner jag oroande, och det är att så få trots allt tycks vara medvetna om att svensk ekonomi, också om vi tecknar en ljus bild, rymmer så mycket av problem. Visst inger massmedias uppgifter om varsel, löner och priser mycken oro, men ändå skjuter många människor undan de problemen och fortsätter i invanda hjulspår. Man säger: Ah, det ordnar sig väl alltid! Det brukar det ju göra. Eller man säger: Ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik har ju numera så effektiva metoder, så vi skall väl kunna bemästra problemen. Eller man säger: Ekonomerna är ju ändå alltid oeniga — det är lätt att säga så just nu —- och varför skulle vi då tro på dem som är mest bekymrade? Eller man säger att företagarna alltid är pessimistiska, i synnerhet inför en avtalsrörelse, och en och annan har kanske också tagit i så att trovärdigheten minskat. Man säger att företagen nog kommer att kunna betala lönerna och ändå ge hyggliga vinster. Långtidsutredningen redovisade 1975 två utvecklingsvägar då det gäller svensk ekonomi i ett längre perspektiv: en med en stark betoning av den offentliga konsumtionen och en med en relativt snabb ökning av den privata konsumtionen. I riksdagen rådde 1976 en bred enighet om att man skulle sikta på en medelväg mellan dessa alternativ, en utveckling där privat och offentlig konsumtion skulle växa med 2,4 96 om året. Den genomsnittliga ökningen för 1975/76 blev emellertid 2,9 96 för den privata konsumtionen och 3,2 96 för den offentliga, alltså klart mer än vad vi egentligen hade råd med. För 1977 kan vi räkna med 2,5 96 för privat och 3,5 96 för offentlig konsumtion, dvs. en fortsatt hög nivå för framför allt den offentliga konsumtionen. Nu behöver vi inte vara bundna vid några tiondels procents avvikelse från en målangivelse i långtidsutredningen. Men det står klart att vi har ett begränsat utrymme och att våra möjligheter att öka vår privata och offentliga konsumtion är begränsade under de närmaste åren. Därför finns det under kommande år skäl till oro och då framför allt för den offentliga ekonomin. Oppositionens talare har under dagens debatt sagt ett och annat om regeringen: vi skulle inte vara medvetna om problemen, vi skulle inte klara dem osv. Men jag vill försäkra att regeringen är väl medveten om de svagheter och om den styrka som finns i svensk ekonomi. Vi kommer att arbeta för att förbättra förutsättningarna för en balanserad tillväxt och för att föra vidare en social reformpolitik.

Budgeten innebär att vi redan under detta år förverkligar en del av vad vi har tagit upp i regeringsförklaringen. En del har inte fått plats. Vi har fått göra en hårdhänt prövning av nya utgifter. Vissa saker har inte kommit med, därför att vi måste få mera tid att planera och förbereda. En del möjligheter till besparingar har vi inte hunnit utnyttja, därför att även detta tar tid att planera. Men vi kommer igen. Den kritik som socialdemokratin har framfört är tämligen traditionell, och de alternativ som föreslås är också tämligen traditionella. Man har inte heller fått något nämnvärt stöd för sina förslag bland fackekonomer. Jag hade uppriktigt sagt väntat mig mera av konstruktiv opposition av ett parti med en lång regeringserfarenhet och med en stor kanslistab som omfattar många av kanslihusets tidigare tjänstemän. Det har sagts att budgeten är ansvarslös. Men vad är det då oppositionen vill ha i stället? Jo, man föreslår ytterligare utgiftsökningar, samtidigt som man har sagt att vi inte har varit tillräckligt restriktiva i utgiftsprövningen.

Vidare föreslår man ökade kostnader för näringslivet, vilket betyder prishöjningar och sämre konkurrenskraft. Dessa prishöjningar kommer att drabba oss alla i det svenska folkhushållet. Man säger att man vill minska behovet av utlandsupplåning, men genom att höja kostnaderna för företagen försvårar man ytterligare exporten och det kan försämra bytesbalansen och därmed öka upplåningen. Man redovisar också ett budgetsaldo som är 5 miljarder lägre än regeringsförslagets. Så är det dock inte i verkligheten. Minskningen av underskottet uppnår man framför allt genom att höja arbetsgivaravgifterna. Men de skall ju enligt teorin avräknas mot lönerna. Alltså skall det då bli lägre löneförbättringar och därmed lägre inkomster i form av skatt och avgifter till stat och kommun. Effekten av de höjda arbetsgivaravgifterna blir ju då inte 3 miljarder, som det sägs i oppositionens alternativ, utan det blir kanske 1 miljard. Därtill kommer att man inte har räknat utrymme för någon form av skatteomläggning för 1978. Visst kan man resonera om hur en sådan skatteomläggning skall se ut, men klart är att vi inte kan gå in i 1978 med 1977 års skatteskalor helt oförändrade, också om inflationen genom den nya regeringens ekonomiska politik skulle bli lägre än under tidigare år. Någon form av skatteomläggning blir nödvändig, men utrymme för detta finns icke i oppositionens alternativ. Här kommer det alltså att bli drygt 2 miljarder i förbättrat budgetsaldo och det är i och för sig bra. Men det är ju något helt annat än 5 miljarder, och dessutom uppnår man detta gynnsammare budgetsaldo genom metoder som medför problem både för företag och för löntagare. Höjningar av olika arbetsgivaravgifter ligger ju redan i budgetförslaget och i tidigare riksdagsbeslut. De har varit nödvändiga för att klara tryggheten för sjukförsäkringen, barnomsorgen och vuxenutbildningen. Vad oppositionen nu vill är att utöver dessa höjningar göra ytterligare, rätt kraftiga höjningar. Vi kan inte mäta graden av samhällsansvar och statsfinansiellt ansvar i arbetsgivaravgifternas storlek; det blir inte ett större mått av ansvar för att avgifterna höjs. Vi måste se på effekterna: effekterna för näringslivet, i synnerhet för exportindustrin och särskilt i det inre stödområdet där sysselsättningsproblemen redan är stora, effekterna för kommuner och landsting och effekterna för avtalsrörelsen. Och då är det ett tämligen dåligt recept för att uppnå ett lägre budgetsaldo som man har presenterat. Det har sagts här i debatten, framför allt av Olof Palme, att regeringen vill ha mera utgifter och mindre skatter. Jag tror det är farligt med för enkla slagord, de blir inte trovärdiga. Det är självfallet inte något mål att höja utgifterna. Tvärtom är det ett mål att spara och hushålla, men det behövs betydande utgifter för att trygga sysselsättningen och ett socialt reformarbete, och vi är beredda att ta dem. Mindre skatter — ja, det låter angenämt för många människor. Men även på denna punkt måste den realistiska synen nu och för kommande år vara att vi får arbeta intensivt för att bevara ungefärligen det skattetryck vi har och genomföra de förpliktelser som stat, landsting och kommuner har tagit på sig. I debatten har ställts en och annan fråga om skatteförändringar — eventuella sådana förändringar under kommande år. Låt mig säga att det för den närmaste framtiden icke finns någon anledning att förändra skatter, vare sig höja eller sänka skatter, på annat sätt än det som framgår av regeringens budgetförslag. När det gäller skatterna för några år framåt i tiden så hade vi haft bättre möjligheter att svara på frågorna om vi i dag haft tillgång till underlag i form av utredningsförslag från olika statliga skatteutredningar, tillsatta av den tidigare regeringen i början av 1970-talet. Jag hoppas att vi snart skall få det underlaget. Skatteutredningarna har fått i uppdrag att vara färdiga senast före utgången av november 1977. Då kommer vi att få underlag både för en rejäl skattereform och för en ordentlig skattedebatt. Då kan vi resonera om hur vi vill ha skatterna för framtiden. Till sist vill jag ta upp frågan om budgetens finansiering och de inslag av upplåning som finns i den svenska samhällsekonomin för det kommande året. Flera oppositionstalare har ansträngt sig till det yttersta för att göra människorna oroade för att en betydande upplåning kommer att ske, delvis utomlands. Det kan vara oroande, men det behöver inte vara det. Det beror på vad dessa pengar används till. Ibland kan det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt vara klokt att lyssna på vad tidigare finansministrar har sagt för att få del av deras kunnande och deras erfarenheter. Ibland kanske man inte kan dela deras meningar, men ibland kan man instämma med dem. Jag läste nyligen följande — jag citerar ett par meningar: ”Det kan vara klokt att låna. Det kan vara oklokt. Man kan inte ta den samlade summan av statens utgifter vid en tidpunkt och jämföra den med motsvarande summa vid en annan och peka på ökningen såsom en ytterligare belastning på folkhushållet.” Detta sade Ernst Wigforss. Det är ord att lyssna på än i dag. Den enkla sanningen är denna: Det kan vara klokt att låna. Det kan vara oklokt. För Sverige är det i nuläget för att förbättra bytesbalansen klokt att låna.

Herr talman! Tidigare har vi alltså fått ett besked från ekonomiministern om att skatterna skall sänkas. Budgetministern har nu meddelat att konjunkturen får avgöra om vi senare under året skall behöva höja skatterna. På denna avgörande punkt lämnas alltså riksdagsmän och allmänhet i total ovisshet om vad resultatet blir av den borgerliga politiken. Jag tycker det är bra att budgetministern ägnar så mycket tid åt den socialdemokratiska alternativbudgeten. Vi tror nämligen att det finns rätt mycket att lära av den. Vad vår budgetförstärkning på inte mindre än 5 000 milj.kr. har åstadkommit framgår av våra motioner; Olof Palme och Gunnar Sträng har också tidigare i dag här redovisat det. Jag vill bara säga att vi för beräkningen av arbetsgivaravgiften har använt regeringens egen metod — jag hoppas att den kan accepteras. Budgetministern ställde två frågor. Den ena var huruvida man inte i största allmänhet insåg lägets allvar. Den fråga vi ställer oss är: Gör regeringen det? Regeringen hade ju inte ett enda ord i regeringsdeklarationen om strukturpolitiken och de krav som förändringarna inom industrin krävde. Det verkar sedan i det praktiska handhavandet som om det var ekonomiministern Bohmans självläkande krafter som helt har tagit överhand. Det är de tankarna som präglar Åslingdoktrinen och — kalla den gärna så; jag skall inte strida om upphovsrätten — Ahlmarkdoktrinen. Den andra fråga som budgetministern ställde var: Kan inga andra än socialdemokrater göra en budget? Ja, man börjar nästan fundera över den frågan när man ser den första produkten från den nya regeringen. Det är alldeles klart att den borgerliga regeringen inte har lyckats bedriva ett effektivt budgetarbete. Till en del beror det kanske på - om man skall försöka hysa en sorts förståelse för det — att det här finns tre olika partier, som velat ha alla sina egna speciella intressen tillgodosedda. Det har därför inte varit lätt för budgetminister Mundebo att i den situationen fylla den funktion som Gunnar Sträng — det kan jag försäkra — fyllde i den socialdemokratiska regeringen. Där fick vi fackministrar kämpa ganska hårt. Till slut är det ju inte så, att vi socialdemokrater bara på något sätt är illasinnade och vill tyda allt till det sämsta. Låt mig citera, herr talman, chefen för Industrins utredningsinstitut, Gunnar Eliasson, som sade följande i Sydsvenska Dagbladet: ”Regeringens politik ger varken jobb eller vinster. Nu krävs återhållsamhet. —-- Det gäller att inte nu göra något som omöjliggör stabiliseringspolitik också i nästa lågkonjunktur.” Det är precis detta som har varit vägledande för det socialdemokratiska oppositionsalternativet.

Herr talman! Nej, vi hade faktiskt inte mycket att hämta eller lära i det socialdemokratiska alternativet. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att jag nog egentligen var rätt besviken när jag såg det alternativet. För ett parti med så lång regeringserfarenhet och med tillgång till en så omfattande stab av tidigare tjänstemän i kanslihuset borde det ha varit möjligt att forma ett mera konstruktivt alternativ och ta upp en mera konstruktiv debatt än vad man gjorde. Uppriktigt sagt är det alltså inte så mycket att hämta i det alternativet eller att lära av det. Jag har haft den utgångspunkten att konstruktiva uppslag i motioner och alternativförslag skall man icke på en gång avvisa, utan dem skall man resonera om för att se i vad mån där finns någonting att hämta.

Sådana höjningar kommer nämligen att medföra skärpta problem både för företag och för löntagare, och det i en situation då svensk industri redan har problem och då en besvärlig avtalsrörelse pågår. Ingvar Carlsson i Tyresö försökte påvisa att det fanns delade meningar mellan mig och andra ledamöter av regeringen när det gällde synen på skattepolitiken under de kommande månaderna det här året. Vad blir resultatet av den borgerliga politiken? undrade han. Vi har sagt — och därom är regeringen helt överens — att det icke nu finns skäl att förändra skatterna på annat sätt än det som framgår av budgetförslaget. Men om konjunkturen i väsentliga avseenden förändras, måste denna regering lika väl som alla andra regeringar vara beredd att ompröva och att lägga fram de förslag som konjunkturbilden då motiverar. Till sist: Det sades att huvudlinjen i regeringsförslaget var att lita till självläkande krafter.

Herr talman! Budgetministern klagar över att det inte fanns så mycket att hämta i den socialdemokratiska budgeten. Ja, det beror naturligtvis på vad man är ute efter. Jag kan förstå att han har svårigheter att hämta något om han skall förverkliga det ihop med Gösta Bohman. Då finns det inte mycket att hämta, det erkänner jag, för den ideologin stämmer inte så bra med vår uppfattning. Men om folkpartiet hade varit ute efter att fortsätta litet av de tankar och idéer som man försökte ge uttryck åt under Hagaöverläggningarna, då tror jag nog att det skulle finnas en del att hämta. Det var ju så olyckligt med den nya borgerliga regeringen att den började med att bryta upp den överenskommelse som hade träffats mellan LO, TCO och den socialdemokratiska regeringen. Dessutom sänkte man skatterna för högre inkomsttagare. Det innebar ju att hela grunden för avtalsrörelsen och den närmaste tidens ekonomiska politik slogs i spillror. Det är detta som den borgerliga regeringen ensam har ansvaret för. Jag tror att det kommer att visa sig i efterhand att ni där från första början begick ett oerhört allvarligt misstag. Det var så att säga där som utförslöpan började, för därmed skapade ni omedelbart ett underskott på tre — fyra miljarder kronor. För socialdemokratin har det varit en riktlinje att i alla sådana här sammanhang först och främst se till att man bygger upp ett starkt samhälle. Det har varit förutsättningen för att klara de riktade åtgärderna på arbetsmarknadspolitikens område. Den enda ljuspunkten hittills är väl att arbetsmarknadsministern — och det skall han ha en eloge för —- i stort sett kopierade vårt förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men skall man driva en sådan politik med riktade åtgärder, måste man alltså ha ett starkt samhälle som kan betala utgifterna. Det är där som uppenbarligen herrar Ahlmark och Mundebo har sådana problem därför att man samarbetar med herr Bohman, som av doktrinära skäl vägrar att vara med om uppbyggnaden av detta starka samhälle. Därför, herr Mundebo, tror jag att det finns en hel del att lära av socialdemokratisk politik när det gäller att värna om rätten till arbete och en fortsatt reformpolitik. Det är bara det att herr Mundebo för tillfället har hamnat i dåligt sällskap.

Herr talman! Folkpartiet är och förblir ett socialt reformparti. Jag har arbetat och kommer att arbeta för en social reformpolitik. Jag har goda möjligheter att göra det i nuvarande regering, och jag har ett gott sällskap där. Den skattereform som vi har arbetat för innebar att så snart som möjligt få ett skattesystem med hållbarhet för åtskilliga år framöver. Det nådde vi inte för 1977. Då fick vi göra ännu ett skatteprovisorium. Då var det angeläget att se till att det provisoriet blev så bra som möjligt, gav ett så hyggligt utfall som möjligt för de förvärvsarbetande. Genom de förändringar som vi arbetade för fick vi en bättre skatteomläggning för de allra flesta medlemmarna i de fackliga organisationerna — såväl i LO och TCO som i SACO/SR-leden. Jag tror att när människorna i det här landet nu har tillfälle att se hur skatteomläggningen fungerar i praktiken och jämför den med det alternativ som förekom i debatten och som presenterades av den förra regeringen kommer de att konstatera att det var rätt bra att det blev ett regeringsskifte. Därigenom fick man litet bättre skatter för 1977, och man kan ha hopp om att för 1978 och kommande år få fortsatta skattereformer. Eljest hade risken varit att det skulle bli ännu åtskilliga år av fortsatta skatteprovisorier. Det vill vi inte vara med om.